Fru talman! Jag har troget suttit och lyssnat på den här EU-debatten i fyra och en halv timme. Jag måste säga att det har varit en mycket intressant och givande debatt. Det är glädjande att vi kan ha en sådan konstruktiv debatt, speciellt som Sverige ska bli ordförandeland nästa år. Debatten har varit konstruktiv antingen man har varit för eller emot EU, vilket är mycket glädjande. Jag har uppnått en ålder då jag så att säga har lite perspektiv på frågan. Det är nästan 50 år sedan som jag liftade genom ett sönderslaget Europa. Det var då min Europatanke formades, och jag lyssnade på dem som då satte dagordningen. Den här perioden har följts av mer än 50 år av undvikande av krig mellan länderna. Det är unikt i Europas historia att vi på det sättet kunnat undvika krig. Det är också glädjande att kunna se utvecklingen som lett fram till att Sverige nu blir ordförandeland. För Sveriges del har den utvecklingen ofta tagit två steg framåt och ett steg bakåt, men det har ändå gått framåt hela tiden. Det har krävts mycket opinionsbildande arbete av oss som varit för EU hela tiden och för ett nära samarbete mellan Europas länder. Vi har mött mycket motstånd från andra partier, inte minst från Socialdemokraterna under många decennier. Därför har det alltid för mig tett sig ganska märkligt att vi fortfarande har partier i Sveriges riksdag som vill lämna denna form av samarbete. Det är märkligt inte minst när det gäller Miljöpartiet, eftersom miljöfrågorna är så gränsöverskridande. Här har vi nu ett redskap för att åstadkomma en bättre miljö i vår del av världen genom åtaganden och genom att det finns lite kraft bakom besluten. Jag skulle vilja se mindre av uttryck som "de i Europa" och "vi i Sverige". Jag skulle vilja att vi sade "vi i Europa" och "vi européer". Det skulle vara ett medborgarnas Europa, där närhetsprincipen råder. För beslut som rör människorna och som inte behöver fattas i gränsöverskridande former ska naturligtvis närhetsprincipen råda. Även offentlighetsprincipen ska råda. Vi ska ha ett transparent beslutsförfarande. På den punkten har Sverige mycket att bidra med. Det gäller också att stärka det folkligt förankrade EU-parlamentet, där de direktvalda sitter. Folkpartiet tycker inte att det vore så märkligt om svenska EU-parlamentariker skulle kunna få ta del av t.ex. en sådan debatt som vi har här i dag. Det är möjligt att vi måste ändra på vissa bestämmelser i riksdagsordningen, men jag tror att det skulle bidra till debatten om även svenska EU-parlamentariker fick delta. Folkpartiet föreslår det. En annan mycket viktig sak är den internationella solidariteten. Där finns mycket arbete att göra inom den europeiska unionen. Slutligen vill jag ta upp utvidgningen. Det är avgörande att det ordförandeskap som Sverige går in i för med sig att vi kan ta klara steg mot utvidgning och nya medlemmar i Europeiska unionen.

Fru talman! 120 kilo i sekunden - det är miljöns kostnad för Barsebäcksstängningen. 120 kilo koldioxid extra i sekunden släpps ut för att ersätta de 600 megawatt el som producerades i Barsebäck med kärnteknik när samma mängd el ska produceras i danska skitiga kolkondenskraftverk. 120 kilo i sekunden är priset för majoritetens energipolitik, eller 4 miljoner ton koldioxid om året om man räknar per år i stället för per sekund. 2 000 ton kväveoxider respektive 2 000 ton svaveloxider per år är den kostnad som miljön får bära bara för att majoriteten väljer att stänga det första verket i Barsebäck. Fru talman! Detta är inte den enda kostnaden. Andra kostnader för Socialdemokraternas, Vänsterns och Centerns energipolitik får hushållen bära: höjda elskatter för att inte alternativen helt ska falla bort och ombyggnadskostnader för att bygga om villor och radhus så att de passar till fjärrvärme när elvärmen ska konverteras bort. Kostnaderna för hushållen blir massiva, med i många fall dessutom höjd fastighetsskatt som följd. Det blir kostnader för industrin och kostnader för alla de arbetsplatser som använder el som en insatsvara i sin produktion. Det gäller jobben och industrierna i Hällefors, Degerfors, Karlskoga, Frövifors och zinkgruvan i min egen valkrets, där vi har 5 000 anställda i elintensiv industri. Det handlar om skogsindustrin med den framför allt mekaniska tillverkningen av pappersmassa, som är en mycket stor slukare av el och elenergi. Det handlar om kemiindustrin. Det handlar om gruvorna. Det handlar om stålindustrin och metallindustrin. Det är orter som Sundsvall och Trollhättan som är helt beroende av industri där el är en av de viktigaste insatsvarorna. I Sundsvall har man aluminiumsmältverk och pappersbruk, och där är de viktiga insatserna i pappersbruken granvirke och elektricitet för att driva maskinerna. Där motsvarar 1 öre per kilowattimme för elen 10 kr per kubikmeter för vedråvaran. Det är industrier och orter som får bära kostnaden för majoritetens energipolitik. Alla de som jobbar i den elintensiva industrin får också vara med och betala.

Det är de anställda som drabbas av arbetslöshet när industrin rationaliserar eller förlägger produktion och verksamhet utomlands. De tillhör också den skara som får betala kostnaden för Socialdemokraternas, Vänsterns och Centerpartiets energipolitik. I detta betänkande vill majoriteten att riksdagen ska godkänna avtalet som reglerar ersättningen i samband med stängningen av Barsebäcksverket. I detta betänkande försöker majoriteten renodla kostnaderna, och bara de rena statliga kostnaderna hamnar på 8,3 miljarder kronor för det första av de kärnkraftverk som finns i Sverige. Det är 8,3 miljarder för den första reaktorn i direkta statliga kostnader. Till det ska vi lägga kostnaden för omställningsprogrammet på dryga 9 miljarder, som syftar till att ersätta produktionen i de två reaktorerna i Barsebäck. Då är det 8,3 miljarder för B 1:an. Det är 9,1 miljarder för omställningsprogrammet. Det vore väl naturligt om det vore så att kärnkraften ska fasas ur det svenska energisystemet, men samtidigt köper det helstatliga bolaget Vattenfall andelar i tysk kärnkraft för 7,5 miljarder kronor under ledning av den tidigare energiministern Jörgen Andersson. Man lägger 7,5 miljarder kronor på att köpa tysk kärnkraft, när vi samtidigt lägger ned 8,3 + 9,1 miljarder kronor på att lägga ned svensk kärnkraft. Det är inte klokt. Det är slöseri. Samtidigt får vi besked från näringsministern om att stängningen av Barsebäck 2 kan dröja. I ett TT telegram från i går står det så här: "Näringsminister Björn Rosengren är tveksam till om det går att stänga Barsebäck 2 redan 1 juli nästa år". Det fortsätter så här: "För att stänga den andra reaktorn i Barsebäck finns enligt riksdagsbeslutet ett villkor som ska uppfyllas. Bortfallet av el från Barsebäck måste ersättas med annan inhemsk, miljövänlig el eller genom sparande. Men med dagens låga elpriser har energiomställningen gått i stå. Det är inte lönsamt att investera i alternativen. Någon inhemsk reservkraft som snabbt kan tas i bruk finns inte heller längre. Den försvann med avregleringen och den fria elmarknaden. I stället klaras toppar av genom import." Ja, så är det. Vi har ersatt Barsebäck 1, och ska man ersätta Barsebäck 2 blir det också med import. Längre ned i samma telegram står det så här: "Nyligen fick Björn Rosengren även ett betänkande från Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige som visade att det går att stänga andra reaktorn i Barsebäck, men att det skulle ske till priset av stora utsläpp av koldioxid. Om ersättningselen importeras skulle utsläppen av koldioxid ökas med 4 miljoner ton per år." Ja, så är det. Barsebäck ersätts med import av skitig dansk kolkraft. Man kan konstatera att ytterligare statliga kostnader, utöver dessa kostnader, kommer att få betalas över regionalpolitiken för att man ska kunna stödja de orter som förlorar jobb till följd av energipolitiken. Det är väl en del av det socialdemokratiska kretsloppssamhället. Först slår man ut industrin. Sedan betalar man ut bidrag till regionerna. Det finns också anledning att rikta kritik mot avtalet av rent principiella skäl. Vi borgerliga menar i reservationen att avtalet inte är förenligt med budgetlagen och med gängse skattemässiga principer. För det första är beloppen nettoberäknade, dvs. de redovisas exklusive bolagsskatt för att man på det viset ska minska de synliga kostnaderna. För det andra ska ersättningen till Vattenfall räknas av mot bolagets årliga utdelning till staten. Det är i strid med budgetlagen, menar vi. Det innebär att det inte blir tydligt och synligt för medborgarna vilka kostnaderna egentligen är. Vi menar att det inte finns någon anledning att gå ifrån budgetlagen och de andra skattemässiga principerna.

Är Barbro Andersson Öhrn nöjd nu när 8,3 miljarder kronor av skattebetalarnas surt förvärvade pengar går till att avveckla och stänga en väl fungerande arbetsplats?

Fru talman! Kristdemokraterna avvisar avtalet om ersättning i samband med stängningen av Barsebäcksverket. Det gör vi därför att vi sade nej till beslutet om stängningen, som vi menar kom alldeles för tidigt, på fel sätt och har fått alldeles för stora konsekvenser. Beslutet kom för tidigt, eftersom vi inte har lyckats få fram förnybara energislag som kan växlas in för att ersätta den kraftproduktion som stängs av. Beslutet kom på fel sätt, eftersom det saknades - och fortfarande saknas - ordentliga miljökonsekvensbeskrivningar. Alla visste att en stor del kolkraft skulle ersätta kärnkraften, och den miljöförstörelse som de kraftigt ökade utsläppen av koldioxid innebär var ju känd på förhand. Ändå blundar regeringen och stödpartierna för miljökonsekvenserna. Det är synnerligen ansvarslöst, menar vi kristdemokrater. Det är särskilt anmärkningsvärt när partier som kallar sig själva för gröna partier på det här sättet bidrar till gigantiska koldioxidutsläpp. Fru talman! Beslutet har också fått andra konsekvenser. Och dagens debatt handlar om ekonomin. Eftersom vi avvisar avtalet har jag ingen anledning att gå in i detaljdiskussion om beloppen. Men jag vill ta upp de nya principer som regeringen lanserar i avtalet och som kräver särskild lagstiftning. Regeringen går emot budgetlagen, där det finns inskrivet ett krav på att statens utgifter och inkomster ska redovisas var för sig. Man får inte nettoredovisa en statlig utgift mot en inkomsttitel. Man får inte heller sammanföra inkomster och utgifter till en nettopost på budgetens utgiftssida. Om man gör avsteg från denna princip förloras tilltron till utgiftstaket som ett viktigt styrinstrument. Vi menar att det är förvånande att regeringen har valt en ny princip och inte längre slår vakt om utgiftstaket. Jag trodde att utgiftstaket närapå var heligt för finansministern. Åtminstone har han velat framställa det så när stödpartierna har velat lyfta på taket. Men som avtalet nu ser ut är det bara en del av ersättningen som kommer att belasta budgetens utgiftssida. Och för att ytterligare minska pressen på utgiftstaket kommer utgifterna faktiskt att spridas ut över 18 år. Därigenom är det nära nog omöjligt att få en samlad totalbild av de verkliga kostnaderna för avvecklingen, och utgiftstakets syfte åsidosätts. Enligt vår mening är det helt uppenbart - och det tar vi också upp i vår motion - att utformningen av avtalet präglas av att man så långt som möjligt vill undvika effekter på utgiftstaket. Ersättningen, som ju uppgår till många miljarder, ökar inte något år de takbegränsade utgifterna med mer än 340 miljoner kronor. Detta är budgettricksande och inget annat. Man kan också misstänka att regeringen inte är särskilt ledsen över att den här konstruktionen leder till att den synliga kostnaden för avvecklingen blir betydligt lägre än vad den egentligen är. Men, fru talman, svenska folket har rätt att få en redovisning av sanning och konsekvens. Regeringens avvecklingsmiljarder måste till att börja med kompletteras med ungefär 2 miljarder för skattebortfallet. Det gäller både bolagsskatt och punktskatt. Detta ger då en totalkostnad på ca 8,3 Ändå är detta inte allt. Regeringen skriver själv att det är omöjligt att göra en fullständig bedömning av de statsfinansiella effekterna. Man gör t.ex. ingen bedömning av elmarknadens utveckling utan konstaterar bara att denna påverkar statens finanser. Därför, fru talman, kan totalkostnaden faktiskt lika gärna springa upp mot kanske nio, tio miljarder. Det vet vi inte förrän om bortåt 18 år. Kristdemokraterna anser att det är fel metod att bygga upp ett avtal som kräver ny lagstiftning för skattebefrielse. Ett alternativ till den här krångliga avtalsmodellen hade kunnat vara att ersättningen hade jämställts med ersättningen vid expropriation. Sådana ersättningar är skattepliktiga om de är ersättningar för en skattepliktig inkomst. Det finns alltså redan en lagstiftning som hade kunnat nyttjas. Vi ser inte heller några egentliga skäl för att man ska göra undantag från reglerna vid omstruktureringar vad gäller inkomstskatt, inte heller när det gäller stämpelskatt vid förvärv av fast egendom. Fru talman! Det är vår mening att man, om det visar sig att de regler som är till för att underlätta omstruktureringar i näringslivet är till hinder, inte bör rusa åstad och stifta speciallag, utan man ska ta det som ett skäl för att tillsätta en allmän översyn av de gällande reglerna med förhoppning om att man kan komma fram till enklare regler som då kan gälla för hela näringslivet. I andra sammanhang hävdar regeringen att skattesystemet ska vara enkelt, generellt och likformigt. Min fråga till majoritetens företrädare är: Varför gäller inte det vid omstruktureringen av energiföretagen? Fru talman! Kristdemokraterna avvisar propositionen, och vi stöder bifallsyrkandet till reservation 1.

Miljöpartiet de gröna inser i likhet med hela den övriga globala gröna rörelsen att varken kärnkraft eller fossila bränslen ryms inom ett ekologiskt hållbart samhälle. Därför är vi mycket positiva till att den första reaktorn läggs ned och att man inleder kärnkraftsavvecklingen. Orsaken till vår inställning till kärnkraft och fossila bränslen är självklar. Kärnkraften innehåller i sig kontinuerliga risker, alltifrån brytning av uran till avfallets omhändertagande. Hela den vägen har kärnkraften stora risker, och det innebär ett spridande av strålning i omgivningen som är helt oacceptabelt. Fossila bränslen å andra sidan sprider också en mängd saker som vi inte kan acceptera i naturen, bl.a. koldioxid som vi måste vara mycket försiktiga med. Vi vet att det har varit omfattande katastrofer, och vi kan vänta oss mer av det slaget om vi inte gör någonting konkret och snart. Svensk energipolitik har varit ryckig. Den har stått under inflytande av starka lobbygrupper, grupper med bra ekonomi för att trycka på. Den har också innehållit tydliga element av svek från linje 2 i kärnkraftsomröstningen, där man bl.a. hävdade att den direktverkande elen inte skulle nyetableras i nybyggen. Det har man inte arbetat med sedan, till stort förfång för avvecklingen nu, för nu är det mycket kostsamt för oss att åtgärda detta. Svensk energipolitik har varit otydlig och förvirrad. Många jordbrukare som har satsat på biobränslen har fått stora bekymmer för att de inte kan få ut det pris de hade väntat sig. Det blir helt enkelt olönsamt för dem. Det är väldigt tragiskt. De känner sig, med rätta, vilseförda. Vi i Miljöpartiet har år efter år lagt fram förslag till hur man på marknadens villkor skulle kunna avveckla kärnkraften. Det skulle naturligtvis vara billigare än ett sådant här avtal som vi nu ingått. Det handlar om ekonomiska styrmedel och om att kärnkraften ska ta sina fulla risk och miljökostnader, vilket den inte tvingas till nu. Som bekant har vi inte haft någon vidare framgång med våra försök, utan vi står nu i ett läge där kärnkraften avvecklas genom ett avtal genom lag. Det här blir dyrt för staten. Å andra sidan står vi nu i ett intressant läge där möjligtvis kärnkraften faktiskt kan avveckla sig själv, trots att vi inte fått dessa styrmedel, för elen har nu blivit billig. Jag såg en intervju med Vattenfalls nye styrelseordförande Stig Larsson, som sade rättframt i en DN-intervju att kärnkraften nu blir olönsam. Det här öppnar för framtiden verkligen intressanta perspektiv. Statistiken över vad olika grupper i samhället betalar för el visar ganska klart att det är privatkonsumenterna som håller kärnkraften under armarna för närvarande genom att de betalar ett avsevärt högre pris per kilowattimme än andra konsumenter. När jag skrev mitt anförande hade jag sett ett pris på 10-12 öre mer per kilowattimme. Senare har jag fått information om att det ligger avsevärt högre. Det är stora skillnader. Man betalar dubbla priset mot marknadspriset. Det här gör att kärnkraften hittills har överlevt. I och med det vill jag uppmana Sveriges konsumenter att titta över sina elräkningar. Antingen ska man betala dyrt för grön el, så att man betalar för en omställning av samhället - det hoppas jag att de allra flesta gör - eller vill man inte lägga ned sådana pengar på elkraften ska man titta över sin elräkning och försöka skaffa sig ett så billigt alternativ som det bara går. Där har vi två vägar, antingen gör man det billigt och hjälper till att avveckla kärnkraften, eller så köper men lite dyrare grön el och ställer upp för den nya el som måste komma. Det är naturligtvis viktigt att många människor köper grön el så att vi betalar för utvecklingen av nya energiformer. Vi har nu, som det verkar, en chans att på kommersiell väg lägga ned kärnkraften. Det är spännande! Lagen om avvecklingen antogs 1997. Miljöpartiet insåg redan då att det skulle bli dyrt att göra en nedläggning utan hjälp av ekonomisk styrmedel. Det är ett dyrt avtal. Staten får ersätta reaktorägarna för hela mellanskillnaden mellan antagna framtida marknadspriser och undvikbara kostnader där risk-, hälso och miljökostnader inte är internaliserade på ett riktigt sätt. Dessutom räknas med en driftid på 40 år för kärnkraften i stället för 25 år som Miljöpartiet förordar eller 30 år som man räknar med i Tyskland. Staten får ge stora bidrag till kostnader, som rätteligen reaktorägarna borde stå för. Vi vill inte att avtalet ska bli ett mönster för framtida kärnkraftsavvecklingar. Vi hoppas fortfarande på att vi kan lägga ned dem på kommersiell väg med hjälp av ekonomiska styrmedel. Vi vill acceptera propositionen, eftersom vi tycker att det är viktigt att kärnkraftsavvecklingen påbörjas. Avtalet har en avgörande fördel. Staten betalar ersättningen till Vattenfall som staten äger till hundra procent. Om ersättningen blir för högt beräknad bör staten kunna få tillbaka pengarna genom att ge ökade inleveranskrav till Vattenfall. Vi har anledning att fundera över vår roll i världen. Är det rimligt att svensk industri ska konkurrera med hjälp av låga elpriser? Industri och näringsidkare i Sverige tröttnar aldrig på att tala om att de har höga elskatter - vilket de inte har, för de har inga elskatter. De har en koldioxidskatt till halva summan av vad konsumenterna i övrigt har. Det är en förståelig vinkel att de koncentrerar sig på skatterna eftersom priserna internationellt sett är så låga. Jag har statistik från 1999. Sverige ligger utomordentligt lågt med elpriserna. En liten industri i Sverige betalade enligt den här tabellen 40 öre per kilowattimme. I Storbritannien betalade man 79 öre per kilowattimme. Det är stora skillnader, och Sverige ligger mycket lågt. Det är bara några länder, bl.a. Litauen, som ligger lika lågt i elpris. Ska Sverige konkurrera med låga elpriser eller ska vi konkurrera med god utbildning, god kvalitet, duktiga jobbare, så som vi brukar vilja beskriva Sverige? Som det ser ut konkurrerar vi snarare med låga elpriser eftersom våra arbetsgivaravgifter är väldigt höga. Det är värt att tänka efter på vilken grund svensk industri ska utvecklas och konkurrera.
Fru talman! Ingegerd Saarinen konstaterar att kärnkraften börjar bli olönsam. Det har hon ju alldeles rätt i. Med dagens produktionsskatter på kärnkraft tar staten ungefär var fjärde krona av de pengar som kärnkraftverken tjänar in. Var fjärde krona, 25 % av intäkterna, går i en direkt statlig straffskatt på kärnkraften. På det viset har man tvingat fram en i dag obefintlig lönsamhet. På en avreglerad elmarknad kommer en avvecklad kärnkraft att definitionsmässigt att ersättas med de produktionssätt som är något dyrare, i det här fallet kolkondens - alternativet på den nordeuropeiska elmarknaden. Tar man bort 600 megawatt effekt i Barsebäck blir det i praktiken 600 megawatt kolkondens som ersätter kärnkraften. Produktionen i Barsebäck motsvarar kolkondens som ger fyra miljoner ton koldioxid extra varje år. Är Ingegerd Saarinen nöjd med att vi nu tar ytterligare steg in i fossilsamhället och ytterligare steg mot koldioxidutsläpp? Sedan frågar Ingegerd Saarinen om svensk industri ska konkurrera med låga elpriser. Man kan fråga sig om vi ska ha elintensiv industri i Sverige. Den frågan tycker jag att Ingegerd Saarinen borde svara på. Jag menar att det är bra att vi i Sverige har elintensiv industri - skogsindustri, kemiindustri, gruvor och stål. Tycker Ingegerd Saarinen att det är bra?
Fru talman! Vi använder nu inte ens hälften av våra biobränslen eftersom de inte är lönsamma. Vi använder långtifrån all vår kärnkraft eftersom den inte är lönsam. Att vi fortfarande vid topperioder importerar en liten mängd kolkraft beror på att den kraften är för billig att producera. Den behöver inte betala sina miljökostnader. Det gläder mig att också Ola Karlsson tycker att det är fel. Det gör väl Ola Karlsson? Då kan vi tillsammans verka för att EU ser till att vi får en harmoniserad energiskatt och en effektiv energimarknad i EU, vilket vi inte har nu. Det är där felet ligger. Ja, vi ska ha en energiintensiv industri. Den ska inte heller konkurrera med hjälp av låga elpriser mot energiintensiv industri i andra länder. Den icke energiintensiva industrin ska inte konkurrera med hjälp av låga energipriser, den ska konkurrera med annat.
Fru talman! Dagens elmarknad fungerar i realiteten så att en stängning av kärnkraftverk ersätts med elproduktion från kolkondens i Tyskland, Polen, Danmark och andra länder på den europeiska kontinenten. Därmed ersätts varje stängning av svensk kärnkraft med ytterligare koldioxidutsläpp från skitiga kolkraftverk. Jag tycker inte att det är bra. Det är direkt skadligt för miljön. Det är att ta många steg tillbaka i miljötänkandet när vi återigen gräver oss fast i fossilsamhället med dagens kärnkraftsavveckling. Ingegerd Saarinen säger att industrin ska konkurrera, men inte med låga elpriser. Faktum är att en stor del av svensk elintensiv industri är uppbyggd efter den kostnadsstruktur vi har. Vi har mekanisk tillverkning av pappersmassa i Sverige, just därför att vi har god tillgång till el. Skulle elpriset höjas skulle industrin slås ut. Alternativet är inte att flytta den till andra länder, utan snarare att ersätta dessa processer med andra processer där vi har ännu sämre konkurrenskraft än omvärlden. Med Ingegerd Saarinens och Miljöpartiets politik kommer svensk industri inte att konkurrera med låga elpriser, dvs. den kommer inte att kunna konkurrera alls. Förutsättningarna för att vara kvar i Sverige kommer att raderas ut.
Fru talman! Jag tror inte heller att det lönar sig så mycket för den industri som inte är energieffektiv att flytta till ett annat EU-land. Ta t.ex. Irland, som ju är bekant för att dumpa alla möjliga sociala kostnader för att få dit företag. Att flytta till Irland på grund av stora elkostnader vore inte så bra, då de har 76 öre per kWh i stället för 40 öre i Sverige. Den delen är inte lönsam. De får i så fall gå på att Irland har dumpade sociala kostnader. Det kan det ju tänkas att de gör, men då är inte orsaken den som Ola Karlsson vill framhäva. Beträffande detta att i realiteten ersätts kärnkraften vid topperioder med smutsig kol, inträffar detta bara vid enstaka tillfällen. Eftersom jag nyss har hört en EU-debatt med lyriska anhängare bland er moderater antar jag att ni måste ha en tro på att den församling som EU är kan fixa till det så att vi får en effektiv marknad. Det är i alla fall huvudsyftet med EU att få en effektiv marknad. Även om man inte prioriterar miljön speciellt högt måste vi väl tro att man så småningom kommer fram till att prioritera energifrågorna, som även har stor bäring på företagen och industrin, så att de olika energiproduktionsslagen kan få harmoniserade förutsättningar och kolkraften får betala sina rätta miljökostnader. Skälet till att kolkraften går framåt är ju att den inte betalar det som den ska.
Fru talman! Ingegerd Saarinen höll med om att kostnaden för avvecklingen av Barsebäck 1 är väldigt hög. Men sedan sade hon att om vi inte har råd, om avtalet visar sig bli alldeles för dyrt för svensk ekonomi, kan staten få pengar från Vattenfall genom ökade avkastningskrav. Då bryter man väl mot avtalet? Jag häpnade när jag hörde detta. Det innebär ju att redan innan avtalet är godkänt talar Miljöpartiet om att det ska brytas. Jag undrar om Miljöpartiet tar så lätt på ett avtal som kommer att, såvitt jag förstår, vara godkänt av Sveriges riksdag?
Fru talman! Det är en grundförutsättning för det här avtalet att ersättningen betalas till Vattenfall, som är ett helstatligt bolag, så att det inte är någon risk för att priset i slutändan blir för högt, eftersom man kan ta igen det hela i ökade avkastningskrav.
Fru talman! Om jag ska förstå Miljöpartiets representant rätt, är det inbyggt i avtalet den flexibiliteten att det inte är staten som ska ta kostnaderna om det visar sig bli för dyrt, utan det är Vattenfall. Då hade man rimligen inte behövt väva in ersättningar till Vattenfall i avtalet, utan man hade kunnat hålla Vattenfall utanför. Eller hur?
Fru talman!

Jag var hemma denna förmiddag och hade radion på som vanligt. Jag minns än i dag hur jag kände det - jag som bor tre mil därifrån: Har det verkligen inträffat, det som sagts vara osannolikt, ja, nästan omöjligt? Mina tankar virvlade runt: Har vi blivit utsatta för strålning? Är vi skadade? Vad ska hända? Måste vi flytta? Nu var det ju inte så - olyckan inträffade inte i Då, våren 1986 och några år framåt, pågick diskussionen om kärnkraften från en annan utgångspunkt än i dag. Då talades det om att stänga så fort som möjligt, och den socialdemokratiska energiministern var ganska ensam om att tala om att vi faktiskt behöver kärnkraft ännu några år. Jag minns inte att jag då hörde moderater, kristdemokrater och folkpartister tala om "förtida stängning" i den meningen att man ville ha allt kvar så länge som möjligt. Fru talman! 1997 beslöt denna kammare om en ny energipolitik - en omställning till en uthållig energiförsörjning.

Fru talman! Den sista november förra året stängdes Barsebäck 1. I dag tar vi beslut att godkänna de åtaganden för staten som följer av avtalet om ersättning i samband med stängningen av Barsebäcksverket, samt bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att tillvarata statens intressen vid avtalets genomförande och tillämpning. Kammaren ska också besluta att anta regeringens förslag till lag om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Turerna kring överklagande och domstolsförfarande i samband med riksdagens och regeringens beslut finns väl beskrivna, och jag tänker inte ta kammarens tid i anspråk för att upprepa dessa. Syftet med avtalet är att reglera på vilket sätt som Sydkraft AB ska kompenseras av staten för stängning av de båda kärnkraftsreaktorerna B 1 och B 2. Vattenfall AB har förklarat sig berett att på affärsmässiga villkor medverka genom att lämna Sydkraft ersättning i form av kraftproduktion som motsvarar bortfallet vid stängning av såväl B 1 som B 2. Även detta finns väl beskrivet i propositionen och i betänkandet. Sydkrafts koncernchef säger i förordet till årsredovisningen att uppgörelsen mellan Sydkraft, staten och Vattenfall innebär att Sydkrafts ägare får rimlig kompensation. Det innebär för staten: Det innebär för Vattenfall: Detta anser jag och utskottsmajoriteten vara en bra uppgörelse efter en förhandling. Fru talman! Jag vill något beröra reservationerna. Barsebäck 1 har inneburit en försämring för elförsörjningen, miljön, industriklimatet och ekonomin i landet. Så är det ju inte. Vi har gott om el, och flera kärnkraftverk körs inte för fullt. Ekonomin i landet är bättre än på mången god dag. Industrin går för fullt. De tre partierna skriver också att det finns flera inslag i avtalet som bidrar till att dölja nivån på de verkliga kostnaderna. Så är det ju inte heller. Det finns klara redovisningar. Är det möjligen så att ni grämer er över att kostnaden inte blir de fantasisummor som ni talade om 1997 när beslutet togs? De tre partierna har yrkat avslag på propositionen. Jag vill erinra om att riksdagen har beslutat om stängning av Barsebäck. Riksdagen har också bemyndigat regeringen att träffa avtal om ersättning i form av pengar eller egendom som staten direkt eller indirekt förfogar över. Jag noterar också att avslagsyrkandena inte baseras på en analys av avtalet, utan de grundas i sak på motionärernas uppfattning att kärnkraften inte ska stängas av. Utskottsmajoriteten menar att det inte finns skäl att ompröva avvecklingsbeslutet från 1997. Miljöpartiet har i sina reservationer vissa synpunkter som jag inte riktigt förstår. Detta avtal är ett resultat av en förhandling, och jag har redan sagt att utskottsmajoriteten godkänner det, och detta beslut gäller Barsebäck 1 och Barsebäck 2 och ingenting annat. Fru talman! Jag yrkar än en gång bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Barbro Andersson Öhrn inledde sitt anförande med att tala om den oro som vi alla kände för 14 år sedan när Tjernobyl havererade. När vi nu diskuterar att lägga ut miljarder för att stänga kärnkraftverk känns det lite märkligt att dessa miljarder läggs på att stänga de säkra svenska kärnkraftverken som inte har medfört några utsläpp eller några skador, medan de osäkra och farliga kärnkraftverken i öster tickar och går. Kalla vinterdagar kommer vi sannolikt att fortsätta att importera el från dessa kärnkraftverk. Sedan vill jag ställa samma fråga som jag ställde i mitt huvudanförande, och vi har i energidebatt efter energidebatt ställt samma fråga: Vad kommer avställningen av Barsebäck att kosta? Vi har aldrig någonsin fått något svar, utan man har hänvisat till förhandlingar och kommande uppgörelser. Nu finns det en prislapp. Regeringen redovisar i propositionen 8,3 miljarder som kostnad för att stänga Barsebäck 1. Jag vill då fråga: Tycker Barbro Andersson Öhrn att det är väl använda pengar, att lägga 8,3 miljarder på att stänga den första reaktorn i Barsebäck? Och är Barbro Andersson nöjd nu när så mycket av skattebetalarnas pengar används för att lägga ned en svensk arbetsplats?
Fru talman! I sitt huvudanförande sade Ola Karlsson någonting om skattebetalarnas surt förvärvade pengar. Det är alldeles sant. Svenska folket har under ett antal år dyrt fått betala det experiment som vi hade med en borgerlig regering. Att det är surt förvärvade pengar håller jag utan tvekan med om. Fru talman! Vi har fått en tydlig prislapp som framgår av propositionen och av betänkandet. Jag har i anförandet sagt och utskottet har i skrivningarna i betänkandet uttalat att man - såvitt man kan bedöma och såvitt man kan se med de konsekvenser som det innebär för Sydkraft, för staten och för Vattenfall - tycker att det är en bra uppgörelse. Fru talman! Jag tycker inte att moderaterna har några vidare argument för att yrka avslag på propositionen. Jag har inte sett några argument i betänkandet och jag har inte hört några från Ola Karlsson, utan det är mest kringgående rörelser om industrin i Bergslagen, om ökade koldioxidutsläpp osv. Jag saknar faktiskt riktiga argument från moderaterna för att yrka avslag när det gäller avtalet.
Fru talman! För att det ska bli möjligt att återskapa och driva de svenska kärnkraftverken vill vi moderater ta bort alla de politiska hinder som majoriteten har ställt upp. Att yrka avslag på propositionen är ett led i att ta bort dessa politiska hinder. Sedan är jag väldigt glad att Barbro Andersson Öhrn ändå tycker att detta är väl använda pengar.

Att lägga så mycket pengar på att stänga något som man kanske lite slarvigt skulle kunna tala om som en välfärdsgenerator tycker vi är slöseri. Det är kapitalförstöring. Det är att montera ned några av de fina anläggningar som vi borde ha kvar och som vi borde kunna använda gemensamt för att vi ska kunna fortsätta att ha en bra industri här i landet. Tyvärr avvecklar majoriteten detta.

Fru talman! Utifrån Barbro Andersson Öhrns inledning vill jag säga att jag antar att hon inte nyttjar häst och vagn när hon åker hem från riksdagen, utan att hon med glädje sätter sig i ett nytt och modernt tåg. Hon tar alltså till sig ny teknik. Då undrar jag: Varför gäller inte detta utvecklingen av kärnkraften? Teknikutvecklingen har ju varit enorm sedan tidpunkten för folkomröstningen och även sedan Tjernobylhaveriet. Min fråga, som går tillbaka till mitt anförande, är: Varför kunde man inte bygga avtalet på befintlig lagstiftning med bruttoersättning? Då hade man t.ex. sluppit en ny lag för skattebefrielse, som ingår i propositionen. Inser inte socialdemokraterna att avtalets upplägg ger sken av budgettricksande när upplägget är som det är?
Fru talman! Jag noterar att Inger Strömbom också har svårigheter med argumenten mot avtalet. Ordet budgettricksande har använts flitigt i debatten och har också använts i betänkandet. Budget och skattefrågor har vi bett finansutskottet och skatteutskottet att yttra sig över. Det har de gjort. Det är förenligt med budgetlagens krav på bruttoredovisning, säger man på en sida. Man säger på en annan sida att det inte kan anses stå i strid mot budgetlagens bestämmelser. Jag måste säga att jag i dessa delar måste luta mig mot de utskott som kan frågorna. Kristdemokraternas energipolitik har jag ibland lite svårt att förstå mig på. Ni som var ett linje 3-parti har så småningom glidit över och hamnat på den andra sidan. Ni var med i Energikommissionen där ni sade att det går att ställa av en reaktor. Jag har läst en artikel i Dagens Nyheter, där ett par ledande kristdemokrater säger att de vill söka ny väg. Rubriken är Uppgiven kd-grupp söker ny väg. Det är ett par ledande kristdemokrater, däribland den förre energipolitiske talesmannen, som anser att man borde ansluta sig till den socialdemokratiska linjen. Då skyndar sig partiledaren ut och säger att de har varit ute och slirat lite grann om samarbete åt det andra hållet för att få något att säga till om. Därför är jag väldigt nyfiken på att höra vem som slirar i Kristdemokraterna.
Fru talman! Jag fick inget svar på min fråga. I stället glider Barbro Andersson Öhrn ut i gamla upplagor av Dagens Nyheter. Det är något som jag inte kan kommentera, eftersom det, som Barbro Andersson Öhrn säger, är enstaka ledamöter som har skrivit artikeln. Jag måste säga att jag inte har den i färskt minne. Jag minns den, men jag minns inte direkt innehållet. Sedan efterfrågar Barbro Andersson Öhrn den kristdemokratiska energipolitiken och säger att den har slirat. Det är riktigt att vi vill avveckla kärnkraften, men det ska med förnuft och det ska ske när vi kan ersätta den med något som är förnybart, något miljövänligt. Vi tänker på miljön. Den prioriterar vi faktiskt framför gamla folkomröstningar som byggde på helt andra underlag än de som vi har i dag. Vi menar att vi står i vardagen, i realismen, men det gör inte de som håller fast vid de gamla folkomröstningarna och inte accepterar och tar till sig den nya tekniska utvecklingen. Kan jag kanske, Barbro Andersson Öhrn, få svar på mina frågor? Varför kunde man inte nyttja den redan befintliga lagstiftningen, som på ett enkelt sätt hade kunnat reglera de olika ersättningarna i avtalet? Då hade vi sluppit stifta en ny lag som ska ge särskild skattebefrielse vid nedläggning av kärnkraftverk.
Fru talman! Jag vill påpeka att det inte är jag som säger att kristdemokraterna slirar, utan det är er partiledare. Jag tyckte att jag svarade på detta med det som ni kallar för tricksande med budgetlagen. Det är så att det är skatteutskottet och finansutskottet som kan den här lagstiftningen, och de säger på s. 31 i betänkandet att det är förenligt med budgetlagens krav på bruttoredovisning. På s. 32 säger de att det inte kan anses stå i strid mot budgetlagens bestämmelser. Jag får lov att säga att jag måste luta mig mot dessa utskott som kan de här frågorna och den här lagstiftningen.

Fru talman! Tre år efter energiuppgörelsen är riksdagen nu beredd att godkänna det avtal som behandlar ersättningen med anledning av stängningen av Barsebäcksverket. Detta visar naturligtvis på hur lång tid det verkligen tar att vända en utveckling, att ställa om energisystemet. Industrin måste anpassa sig till den nya inriktningen liksom myndigheter, enskilda medborgare och naturligtvis också politiska partier. På vägen uppstår naturligtvis låsningar, och en hel del prestige byggs upp som det kan vara svårt att ta sig ur. Det goda med den utdragna avvecklingsprocessen, tre år, har dock varit att alla oklara frågor någotsånär har rätats ut och att energimarknaden fått tid att anpassa sig till den nya situationen. Sedan energiuppgörelsen och riksdagsbeslutet om avveckling av Barsebäcksverket har elmarknaden genomgått verkligt stora förändringar. Den avreglerade elmarknaden har bl.a. inneburit en kraftig press på elpriset. Trots att elproduktionsanläggningar tagits ur drift, finns det god tillgång på el i Sverige och i hela det nordiska systemet. Det låga elpriset innebär lönsamhetsproblem för en stor del av elproduktionen, inklusive de svenska kärnkraftsreaktorerna. Investering i ny elproduktion är knappast möjlig med dagens elpriser, vilket är ett problem vad gäller ambitionen att utveckla ny, miljövänlig elproduktion. Fru talman! Med anledning av den nya situationen på elmarknaden bör man inte inta en alltför rigid hållning till de förutsättningar som ställs upp för avveckling av driften på Barsebäck 2 den 1 juli 2001. Ekonomiskt och ur utvecklingssynpunkt talar allt för att så snabbt som möjligt stoppa driften också på den andra reaktorn, vilket väl alla bedömare är ganska eniga om. Vänsterpartiet anser att avtalet om ersättning för stängning är acceptabelt. Kostnaden för staten ligger på den nivå som vi tidigare bedömt som skälig och är väsentligt lägre än de belopp som belackarna av avvecklingen försökt att skrämma svenska folket med. Siffror på mellan 12 och 20 miljarder har varit vanliga. Detta avtal ger det ungefärliga priset 6 miljarder plus att man under 17 år har förlorat bolagsskatt och eventuell skatt på el från kärnkraftverk. Man kan naturligtvis alltid diskutera priset utifrån olika förutsättningar. Men vid en förhandling måste man ju komma fram till en överenskommelse som kan accepteras av båda parter. Vad gäller förslaget till lag om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling hade det varit mycket överraskande om den borgerliga oppositionen hade accepterat desamma. Man är av kanske förståeliga skäl inte intresserad av smidighet och speciella regler för att underlätta avvecklingen av kärnkraftsreaktorer. Det är ändå en ganska speciell händelse och situation som många parter är inblandade i. När man dessutom kan få godkännande för detta av både skatte och finansutskott tycker jag nog att de som verkligen vill göra något kan tycka att det här ändå är en riktig åtgärd. Efter många års långa diskussioner och många beslut kan man nu säga att avvecklingen av kärnkraften verkligen har påbörjats. Den boll som nu kommit i rullning kommer att förändra det svenska energisystemet. Kärnkraft, olja och kol kommer att fasas ut och ersättas av miljövänliga energislag. Eleffektiviseringen måste göras intressant. Då handlar det om både fasta elavgifter och om vilken skatt och avgift som vanlig industri ska erlägga för att vi ska kunna fortsätta att stötta vår elintensiva basindustri. Det politiska systemet och det svenska näringslivet närmar sig en punkt då man gemensamt och långsiktigt bygger ett mer robust och effektivt energisystem. Man har därför anledning, fru talman, att fråga de borgerliga partierna: Är ni beredda att delta i detta omställningsarbete eller ska ni fortsätta att klamra er fast vid ett energisystem bestående av väldigt mycket kärnkraft och olja? Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Moderata samlingspartiet är berett att arbeta för ett svenskt energisystem och elsystem där vi använder de produktionsresurser vi har så länge de är säkra och miljövänliga och uppfyller de krav som statsmakterna ställer på framför allt säkerhet och miljö. Det innebär att vi fortsätter att använda kärnkraftverken för att undvika ökade utsläpp av koldioxid - för miljöns skull om inte annat. Också för den elintensiva industrins skull behövs stabil tillgång på el till konkurrenskraftiga priser. Om jag var i Lennart Beijers sits skulle jag vara lite bekymrad över den samverkan som i dag sker med Miljöpartiet. De vill ju faktiskt avveckla halva Sveriges elproduktion. Sedan sade Lennart Beijer att man inte skulle ha en alltför rigid hållning när det gäller villkoren för stängning av Barsebäck 2. Jag skulle vilja fråga: Vilka villkor är det som Lennart Beijer är beredd att släppa på för att därmed kunna stänga B 2:an snabbare?
Fru talman! Om jag förstår Ola Karlsson rätt är han naturligtvis fortfarande inne på den linjen att ska man jobba ihop med övriga i riksdagen ska det vara på villkor att kärnkraften fortsätter att snurra, helst så länge som möjligt. Ibland kan man undra om inte Ola Karlsson t.o.m. kan tänka sig investeringar i ny kärnkraft. Vad gäller samverkan med Miljöpartiet är det i den här frågan definitivt inga problem. I fråga om energiuppgörelsen vet vi allihop att det är center, socialdemokrater och vänsterparti som står bakom. Sedan till detta med vilka krav som ska ställas för att ställa av också den andra Barsebäcksreaktorn. Det är naturligtvis så att sedan vi gjorde uppgörelserna, och sedan energibeslutet fattades, har väldigt mycket hänt på den avreglerade elmarknaden, saker som vi inte egentligen har kunnat förutse fullt ut. Detta, menar jag, kan göra att vi får se på de förutsättningar som vi ändå försöker uppfylla så långt det är möjligt. Det kan alltså ske i lite långsammare takt än man kanske har tänkt sig.
Fru talman! Nu tyckte jag att Lennart Beijer snurrade runt väldigt mycket som katten kring het gröt. Vilka är villkoren som man inte ska vara så rigid inför? Är det sparandet av el? Är det tillförsel av ny produktion? Vilka villkor är det som man inte ska ha en så rigid hållning till? Det vore bra att får ett besked i kammaren på den punkten. Sedan vill jag säga att jag tycker att det börjar finnas skäl att på allvar i alla fall fundera på transmutationstekniken som ett sätt att hantera avfallsproblematiken. Det är en fråga som alla partier i denna kammare måste förhålla sig till för att se till att vi får en säker hantering av kärnkraftens avfall. Då tror jag att transmutationstekniken kan vara ett bra sätt att hantera det på. Nu förbjuder ju tankeförbudslagen konstruktioner och den typen av arbete kring detta. Men jag vill inte stänga dörren för transmutationstekniken och därmed den utvecklingen av kärnkraftsteknologin i Sverige.
Fru talman! Precis detta att Ola Karlsson börjar diskutera transmutationstekniken gör ju att man naturligtvis misstänker att han inte speciellt allvarligt överväger att fullfölja en energiomställning och fasa ut kärnkraft, olja och kol. Han tänker sig ändå en framtid där man kan bygga vidare; ny kärnkraftsteknik, nya kärnkraftverk. Det är lite av det problemet som vi i majoriteten har försökt att komma undan genom att i god tid påbörja avvecklingen för att klara av den omställning som vi vet att vi blir tvingade att göra förr eller senare. Det kan gå mycket fortare än vi egentligen tror. När det gäller Ola Karlssons fråga om förutsättningarna vill jag säga att det naturligtvis är just de förutsättningarna det handlar om; sparande av el, tillförsel av ny elproduktion. Som jag sade förut gör naturligtvis den förändrade situationen på elmarknaden, de mycket låga elpriserna, att mycket av förutsättningarna, många av de möjligheter som vi kanske såg för två tre år sedan, har försvunnit. Det gör att man ändå måste ha i minnet att dessa inte får styra utvecklingen alltför hårt.
Fru talman!

Sedan vill jag svara på Barbro Andersson Öhrns frågor om våra reservationer. Den ena handlar ju om att vi tycker att beräkningarna har gjorts på fel grunder. Därför är vi inte riktigt med på vad det hela leder till heller. Det är det som vi har velat visa i en reservation. Den andra reservationen har att göra med att många människor verkligen har varit oroliga över ett, som de har tyckt, väldigt dyrt avtal. De har tänkt att blir avtalen så här dyra även i fortsättningen kommer ju kärnkraftsavvecklingen att förhindras. Därför har vi den reservationen också. Det här får inte vara grunden för framtida beräkningar av ersättning. Så var det. Sedan vill jag svara Ola Karlsson på några saker. Det gäller dels det här med den säkra svenska kärnkraften. Vi får så ofta höra i de här debatterna hur säker den svenska kärnkraften är. Ändå får man också titt som tätt höra om läckage och andra problem. Det var t.o.m. en rapport i en tidning som hävdade att den svenska kärnkraften nog inte var så mycket säkrare än den ryska. Det har jag bara från en tidning, och vi vet ju att man inte ska lita alltför mycket på det, men sådana saker har i alla fall sagts. Dessutom vill jag säga att det sker ingen import av rysk kärnkraftsel till Sverige. Det har jag checkat med Nordpol och dem som har med detta att göra och det gör det inte. På den punkten kan alltså Ola Karlsson vara alldeles lugn. Det har inte heller skett underhand. Så oroade sig också Ola Karlsson över den elintensiva industrin. Just i det här läget, när elströmmen är så väldigt billig, tycker jag väl inte riktigt att man ska oroa sig för deras skull. Om elkraften vore dyr vore det väl en annan sak.
Fru talman! Jag förstår att Ingegerd Saarinen och Miljöpartiet inte oroar sig för den elintensiva industrin. Ska man avveckla halva Sveriges elproduktion, som ju Miljöpartiet vill, är det en stor del av den elintensiva industrin som får stryka på foten för att Miljöpartiets politik på det området ska vara möjlig. Även om det inte finns några direkta kablar mellan Sverige och Ryssland för elimport respektive elexport importerar Sverige under kalla vinterdagar och ibland även under andra perioder ganska mycket el från Finland. Vi har ett omfattande elutbyte österut. Och Finland är sammankopplat med det ryska nätet och importerar tidvis relativt mycket el främst från kärnkraftverken runt Sankt Petersburgsområdet.

I praktiken förekommer det alltså att finnarna importerar rysk el för att i sin tur kunna exportera mycket el till Sverige för att vi ska kunna klara oss under kalla vinterdagar.
Fru talman! Enligt de uppgifter som jag har går det inte till på det viset. Men jag kan tänka mig att det rent teoretiskt är möjligt. När det gäller den elintensiva industrin handlar det väl nu om Barsebäck, inte sant? Det läge som vi nu befinner oss i är att elen är mycket billig, så billig att de svenska kärnkraftverken inte körs för fullt och att dessutom bara halva kapaciteten när det gäller biobränslena utnyttjas. Att man i det läget är så förtvivlat bekymrad för den elintensiva industrin förstår jag inte. Priserna är låga.
Fru talman! Om spotpriset på el i dag är 10, 11 eller 12 öre per kilowattimme och om produktionskostnaden i biobränsleeldade kraftvärmeverk, alltså elproduktionskostnaden, ligger runt 30 öre och Miljöpartiet vill avveckla halva elproduktionen i Sverige, dvs. den produktion som sker i de svenska kärnkraftverken, så är det klart att det påverkar. Om man tar bort halva elproduktionen i Sverige med en relativt låg produktionskostnad för att ersätta den med biobränsleeldad elproduktion till en mycket hög produktionskostnad så är det klart att det slår oerhört hårt mot den elintensiva industrin. Det är tiotusentals människor som arbetar i den här industrin, människor som nog får knalla till arbetsförmedlingen om Miljöpartiets politik skulle bli genomförd.
Fru talman! I dag ska vi behandla betänkandet Unga lagöverträdare. För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1, men vi moderater står naturligtvis bakom även våra andra reservationer. Fru talman! Vi får inte blunda för de ungas vardag då vi i Sverige under senare år har upplevt grövre våld än någonsin tidigare. Det meningslösa våldet och brottsligheten, inte minst i ungdomskretsar, har blivit mer brutala. Rånen sker mitt ibland oss vuxna, och vi passerar utan att våra otränade ögon ser det. Unga rånar unga mitt framför oss. Vi måste stoppa denna utveckling. Vi har inte råd att förlora mer tid. Vi får inte acceptera att det bara är en undomsgrej gjord i ungdomligt oförstånd och tro att det är något som går över av sig självt. Detta måste vi ta på djupaste allvar därför att det för ofta är förekommande inslag i många ungdomars vardag. Det finns inga enkla förklaringar och självfallet inga enkla lösningar. Vi skulle tjäna främst mänskligt men även få större trovärdighet om vi satsat mer på barn och unga innan det gått snett. De besparingar som gjorts har särskilt drabbat många av våra barn och ungdomar. Fru talman! Det är snart skoluppehåll, men brottsligheten tar inte sommarlov. Ju fler ungdomar vi räddar från olämpliga miljöer, desto färre riskerar att rekryteras till drogberoende och kriminalitet. Ju tidigare man kommer in på brottets bana, desto större är risken att bli s.k. kroniker. Det är hemskt att behöva stå här och säga att 14-åringar är inne i en högaktiv ålder när det gäller brott. Bland 5 000 elever i åldern 15-17 år visade det sig att 10 % av pojkarna och 5 % av flickorna någon gång blivit utsatta för rån. Våra ungdomar vistas ofta i miljöer där risken att bli utsatt för brott är mycket stor och dessutom i ökande. Fru talman! En gammal dam ringde till tidningen GT och sade: Tack för att ni skriver om rånen. Hon och hennes väninna vågade inte åka in till stan på kvällarna längre. De vågade inte ta buss eller spårvagn och inte ens vänta på taxi efter mörkrets inbrott. Så stor är rädslan hos många äldre med de erfarenheter som de har. Detta är illavarslande. Samtidigt är det viktigt att understryka att det är de många unga som rör sig inne i innerstaden under helgerna som löper de största riskerna. Vi kan aldrig tumma på att laglydiga ska känna trygghet, att brott ska klaras upp och att vuxna ska våga visa var gränserna går. Däremot ska knarklangarna känna största möjliga otrygghet över den verksamhet som de bedriver. Kampen mot droger får vi aldrig ge upp. Missbruket av narkotiska preparat har ökat bland våra ungdomar. I Backa på Hisingen har ungdomar sett hur alltfler hoppat på drogen GHB. Nu har Maria, Daniel och Paresh startat en kampanj mot denna innedrog. Dessa tre ungdomar har hållit i flera temadagar. De säger att 13-åringar tar GHB för att det är häftigt och 16-åringar för att verka tuffa. Men de har också sett att den som har tagit GHB kan bli helt borta. Drogen är farlig. Dödsfall har förekommit. Och i England kallas GHB för våldtäktsdrogen. Här i Sverige dröjde det alldeles för länge innan GHB klassades som narkotika. Fru talman! Även ungdomar som drabbas av brott måste ha rätt att lita på att polis kan komma när de kallas till en brottsplats. Närpolisen skulle ha kunnat vara den drivande kraften i förebyggande verksamhet och därmed mot ungdomsbrottslighet. Näpo skulle ha kunnat vara ungdomens polis om den inte åderlåtits på personal. Regeringen har låtit vänta på nödvändig förstärkning av resurser. Och samhällets insatser måste intensifieras. Regeringen måste ta sitt ansvar och handla. Rättsväsendet måste rustas upp, och det fordras en rejäl kraftsamling för att bygga upp förtroendet igen. Det är mer än nödvändigt. Fru talman! Äkta respekt för våra ungdomar kräver ökade insatser. Vi måste sätta tydliga och klara gränser så att våra ungdomar kan gå över bron och in i framtiden med framtidstro. Unga likväl som gamla ska trygga kunna röra sig ute utan risk. Men mitt i byn ska alla goda krafter verka, oavsett om det är Farsor eller Morsor på stan, Lugna gatan eller poliser som stöd. Rättsväsendet har haft så knappa resurser att många brott har lagts ned innan de blivit utredda. Uppklaringsprocenten är inget att skryta över, men staten har inte bara en ekonomisk skyldighet gentemot våra unga medborgare utan även en moralisk. Skapas det respekt hos de yngre om brott inte klaras upp? Det är uppenbart att det inte sänder signaler om vad som är rätt eller vad som är fel. Vi kan inte stoppa våra huvuden i sanden. Vi måste få upp hakorna över vattenytan och se vad som händer. Det är det minsta som ungdomarna kan kräva av landets regering. Enligt rikspolischefen Sten Heckscher så har det förebyggande arbetet fått ställas åt sidan för att ge plats åt den akuta verksamheten. Polisen måste komma i kapp. Det saknas resurser, och det räcker inte med bra arbetsmetoder. Fru talman! Av reservation 1 framgår att vi moderater är av den uppfattningen att föräldrar och vårdnadshavare naturligtvis ska få ha det största ansvaret för sina ungdomar. De är och har rätt att vara de bästa brottsförebyggarna, men de måste också ha rätt att få stöd om de så behöver. Vi pekar i reservationen även på att regeringen bör genomföra en översyn av hur den nuvarande lagstiftningen kan förbättras i syfte att tydliggöra och stärka föräldrars och vårdnadshavares ansvar i rollen som goda fostrare, normöverförare och brottsförebyggare. Detta bör även omfatta utveckling av skolans, socialtjänstens och polisens samarbete med att förebygga brott bland barn och ungdomar. De hinder som står i vägen för ett gott samarbete mellan berörda myndigheter måste ses över på ett sådant sätt att samarbetet kan utvecklas för våra ungdomars bästa. Fru talman! Föräldrar måste få stöd när det gäller att ta sin ansvarsdel! I reservation 2 visas att många föräldrar inte tror att de kan bli skadeståndsskyldiga för skador som barn orsakar genom brott. Att bli medveten om detta kan innebära att föräldrar samtalar mer med sina barn och ställer krav, och därmed är denna åtgärd också åt det förebyggande hållet. Inte heller tror de som är offer att de kan få ersättning. I bägge fallen måste det alltså informeras. Det är visserligen glädjande att en översyn utifrån denna reservation har inletts men handläggningen bör ske med större skyndsamhet än regeringen tidigare visat vid utredningar. Skolan har ett stort ansvar vad gäller information och är därmed förebyggare vad gäller droger. I skolan finns det bra förutsättningar att tidigt lägga märke till avvikande beteenden, exempelvis skolk, och att vidta åtgärder. Det är viktigt att skolorna har råd att ha elevvårdspersonal. Polisen kunde förut vara ute i skolorna och informera om lag och rätt men de elever som jag mött hade inte varit med om detta - bra brottsförebyggande arbete alltså men resurser saknas. Vi måste se till att skolan får de resurser som den behöver för att klara uppgifter som i allt större utsträckning läggs på skolan. Även utbildare behöver utbildning för att kunna utbilda både elever och föräldrar och även inte minst sig själva. All erfarenhet visar att i otryggheten finns en av våldets och brottslighetens främsta grogrunder. Det gäller att vara vaksam och att komma åt ungdomsbrottets orsaker. Forskningen på detta område måste satsa på kvalificerade forskare. Färre ungdomar registreras. Tas dessutom hänsyn till att upptäcktsrisken halverats på grund av polisbrist blir tyvärr slutsatsen att ungdomsbrotten fortsatt att öka. Av reservation 8 framgår att ungdomar som grips kan tyckas ha ett fläckfritt förflutet trots att han eller hon gjort sig skyldig till omfattande kriminalitet. Polisen får endast gå in på registret RAR inom den egna myndigheten. Vårt förslag till registrering ska endast vara brottsanmälan där en misstänkt gärningsman kan anges. I vårt förslag ska naturligtvis övriga förutsättningar för misstankeregistrering vara uppfyllda. Här behövs det ett nytt lagförslag. Det är viktigt att stävja att ungdomar kommer in på den brottsliga banan genom att de får veta att på ett brott följer en adekvat påföljd även om man är i början av sin brottskaraktär. Brott är brott! Vi vuxna måste visa att vi ser allvarligt på alla lagöverträdelser. Vi moderater för i en reservation fram att verkställighet ska ske i för ungdom särskilt anpassade hem inom kriminalvården. Alltför många upplever inte att konsekvenserna av deras brottslighet är särskilt allvarliga. Vi moderater anser att hela påföljdssystemet för ungdomar skulle behöva ses över. Jag läste nyligen i en artikel i GT om Gustaf. Gustaf är rädd för två saker. För det första är han rädd för att han ska råka ut för rån igen. För det andra är han rädd för att samma killar som rånade honom ska hämnas för att han vågade anmäla dem. I samma artikel intervjuades en grupp ungdomar och alla kände någon som blivit rånad eller också hade de själva blivit rånade. Varje kväll när jag går hem från riksdagen går jag genom nordstan. Där har jag mött ungdomar i bedrövligt tillstånd. En gång stoppade Kalle mig och frågade: "Varför tog ingen tag i mig tidigare och satte stopp? Det hade varit hårt, men ärligare och rakare! Men ni svek!" "Varför fick min mamma säga nej när ni ville drogtesta mig? Se hur jag är i dag! Mamma svek! Ni andra också! Jag ville inte ta prov då och mamma ville inte tro!" Det är Rogers ord. "Gör något nu! De är sent men inte för sent för alla!" I alla fall är det inte för sent enligt Danne. Dessa killar har jag lärt känna vid olika tillfällen i livet. Namnen är inte deras men orden. Tänk om vi kunde enas om reservation 9 i dag! Det skulle kunna rädda många tjejer och killar. Rättsområdet behöver stabilitet, fru talman! Rättsfrågorna behandlas styvmoderligt och måste ses över. Ungdomens förtroende för rättsväsendet måste stärkas så att det åtminstone motsvarar deras rättmätiga krav. Vi måste förhindra debuten. Ungdomars brottslighet är grogrunden för mycken ofärd. Alla goda krafter måste samverka för att återupprätta rättstryggheten för både gamla och unga!

Fru talman! I samband med det här betänkandet ska vi debattera en rad olika yrkanden i motioner som har väckts under den allmänna motionstiden. Flera av motionerna och motionsyrkandena har återkommit i flera år. Jag måste, fru talman, säga att det egentligen kanske vore på tiden att se till att regeringen också lägger fram ett betänkande där det tas ett helhetsgrepp om just frågorna om unga lagöverträdare. Det finns ju en mängd frågor som vi i flera år har behandlat på det här sättet och detta är ett otroligt viktigt område. Det är också viktigt att vi, när vi nu debatterar ungdomsbrottsligheten, inte glömmer att säga att den allra största andelen av våra ungdomar i dag inte begår några brott. Ibland kan det i debatten, både i medierna och över huvud taget, bli ett slags framställning av ungdomar som ovanligt brottsliga - att de flesta begår dumheter och brott och att de flesta unga inte vet vad som är rätt eller fel. Fru talman! Det är dock en mycket liten andel av våra ungdomar som hamnar snett och som begår brott. Då kan man diskutera vad vi behöver för att kunna stävja den här brottsligheten. Är det hårdare regler eller hårdare straff som behövs? Är det så att de här ungdomarna inte vet vad som är rätt och fel? Jag tror inte att det handlar om att de ungdomar som begår brott inte vet vad som är rätt eller fel, utan det stora problemet är att de väljer fel. Då behöver man kanske ha ett lite annat resonemang än det om att vi behöver skärpa straffen. När det gäller ungdomsbrottsligheten och den kategori som begår brott och när det gäller deras sociala situation kan vi för nästan varje ungdomsbrott konstatera en liknande social bakgrund. Ofta lever man i områden med väldigt låg social status. Att ha båda föräldrarna är ganska ovanligt. Oftast lever man med en ensamstående förälder och ofta med en arbetslös förälder. Dessutom lever man ofta under ganska fattiga sociala förhållanden. Därför är det riktigt att satsa resurser inom kommunen och kommunsektorn för att tidigt påbörja ett arbete i sådana här områden. Det är en av de viktigaste brottsförebyggande insatserna som vi kan göra. Jag tror inte att vi löser problematiken med ungdomsbrottsligheten genom att vi i stället beslutar oss för att de här ungdomarna ska dömas till fängelse och att vi ska ha dem inom kriminalvården. Det här är en väldigt tydlig markering för den som begår brott men frågan är om detta förändrar beteendet och den här personens livsbana. Nej, tvärtom! Jag jobbar som behandlingsassistent och arbetar med missbrukande mammor med barn upp till tolv år. Jag har själv i flera år haft fosterbarn och varit kontaktfamilj. Jag har jobbat mycket med frågor som gäller ungdomar med problem. Det stora sveket som vi begår mot de här ungdomarna består i att det inte finns vuxna närvarande, att det inte finns de som kan möta ungdomarna och ge dem kärlek och en möjlighet till ett socialt liv när skolan inte ger dem tillräckliga resurser för att kunna ha en bra skolgång. Det är hela tiden sveket från vuxenvärlden och från vuxna runtomkring som har försatt ungdomarna i det här. Ska vuxenvärlden svara med att säga att nu när ni misslyckas på grund av våra svek ska vi sätta er i fängelse? Jag tror att det snarare vore helt fel signal till ungarna. Det viktiga när man ska arbeta med ungdomsbrottslighet är att hitta sätt att nå ungdomarna. Ett mycket tydligt sätt, som använts i en försöksverksamhet under flera år, är familjerådslag. Kommunförbundet har nu presenterat en utvärdering av den försöksverksamheten. Familjerådslag är en försöksverksamhet som man har bedrivit på Nya Zeeland. Det innebär att den unga människa som begår ett brott ska få ställa saker och ting till rätta, tillsammans med sin familj, med en medlare och ofta med brottsoffret. Man ska utforma en åtgärdsplan: Hur ska man kunna återupprätta brottsoffret? Bara att möta brottsoffret och få ta ansvar för sina handlingar är en del. Föräldrarna och nätverket runtomkring den unge får också en insikt och får ta del av ansvaret. Man tar också fram en åtgärdsplan över vilka insatser man behöver göra för att förändra den unges sociala situation. Det här försöksprojektet har varit väldigt positivt och har gett mycket goda resultat. Jag tror snarare att det är den vägen vi ska slå in på, i stället för att överföra detta till kriminalvården. Fru talman! Jag ska gå in på en del av reservationerna. En reservation ska jag lyfta fram speciellt. Det är reservation 11, som jag också yrkar bifall till. Reservation 11 handlar om frihetsberövade ungdomar. Det handlar framför allt om ungdomar som i dag är häktade. När det gäller unga lagöverträdare har vi en ganska noggrann reglering av när man kan döma någon till fängelse. Man ska ta särskild hänsyn till om du är minderårig. Det ska också tas särskild hänsyn till om du är mellan 18 och 21 år. Vi vet att de skador som ett frihetsberövande ger den här unga gruppen är väldigt allvarliga. Däremot finns det i dag inga regleringar för när man får sätta unga människor på 15-18 år i häkte. Vi vet att den här gruppen ökar och att häktestiderna kan bli väldigt långa. Det här är väldigt allvarligt. En av de punkter som vi brukar få kritik för när Sverige granskas utifrån Europarådets konvention om mänskliga rättigheter är just våra häkten. Man lever isolerad i häktena och man har hårda restriktioner. Det är psykiskt mycket påfrestande. Att vi då inte har någon reglering av den här frågan i Sverige tycker vi i Vänsterpartiet är allvarligt. Man borde utreda den här frågan och försöka hitta ett alternativ till häktningen. Sedan, fru talman, ska jag gå in på frågorna om registrering av barn under 15 år som begår brott och drogtest av barn under 15 år. Det är ett moderatkrav som man har drivit i flera år. Det kan låta ganska enkelt och ganska normalt att säga: Ja, men begår man brott och är 14 år borde det även finnas i polisens register. Det borde följa med, för att man på så sätt ska kunna se om den unga personen har varit brottsaktiv under en längre tid och kunna vidta åtgärder. Men då ska man också vara medveten om att en registrering i polisregistret är någonting som kommer att följa med den unge under ganska lång tid. Alla ungdomar under 15 år som begår brott som polisen upptäcker överlämnas till socialtjänsten. Där kommer detta också att finnas med i deras akter och i arbetet med dem. Jag tycker att det är viktigt att vi sätter gränsen för var någonstans rättsväsendet ska ta ansvaret och var någonstans vi ska betrakta barn som barn och låta socialtjänsten ta det fulla ansvaret. Däremot behöver vi säkert ha en debatt om hur man kan utveckla socialtjänsten. Där kan jag instämma i kritiken att socialtjänsten många gånger inte vidtar de åtgärder man behöver göra för att förändra den unges beteende. När det gäller drogtest av barn under 15 år är det samma sak. Vi bör sätta en gräns för när vi ska använda tvångsmedel när det gäller barn. Nu är det tillåtet att göra en drogtest på någon som är under 15 år om föräldrarna ger sitt medgivande. Vi tycker att det är fullt tillräckligt att man faktiskt kan testa barnen om föräldrarna ger ett medgivande. I dag är tyvärr inte det stora problemet att vi inte upptäcker när ungdomarna missbrukar. Det största problemet, som man måste vidta åtgärder mot, är att det inte finns några resurser att möta ens de ungdomar som har ett klart och tydligt dokumenterat missbruk. Även när den unge och föräldrar ber om hjälp finns det i dag väldigt lite resurser för att kunna ge dem det stödet. Det är snarare det som är problematiken än att vi inte upptäcker drogmissbruk hos barn. Innan jag avslutar måste jag, fru talman, få kommentera moderaten Anita Sidéns anförande. Det är viktigt att skolan får resurser, att elevvården får resurser, det är där man ska sätta in insatserna, säger Anita Sidén. Jag är helt överens med henne om det. Men jag tycker samtidigt att jag måste påpeka att när moderaterna i sitt budgetalternativ drar ned resurserna till kommunerna med 14 miljarder har jag väldigt svårt att se hur man i kommunerna med minskade resurser, minskade statsanslag, ska kunna öka resurserna till skolan, elevvården och de saker som Anita Sidén tog upp. Med detta vill jag återigen yrka bifall till reservation 11.
Fru talman! Jag håller med Alice Åström om att alla goda vuxna krafter behövs ute på stan för ungdomars bästa. Vi har också i en reservation fört fram medling, familjegruppskonferenser och familjerådslag. Alice Åström har med sitt parti i ett särskilt yttrande fört fram åsikter om detta. Varför ställde ni inte upp, så att vi kunde genomföra försöksverksamheten och utvidga den verksamhet som är så viktig? Det är en del i de förslag som vi lägger fram. När det gäller drogtest av barn vill jag påpeka att missbruket av narkotika är något som kryper längre ned i åldrarna. Langarna drar sig inte för något. Om det finns några föräldrar som nekar provtagning på sina barn, precis som i det exempel jag gav i mitt anförande - det är från verkligheten - kan de inte få den snara hjälp som de skulle behöva. Vi måste ställa upp med en lag med den inriktningen för att rädda de här ungdomarna. Föräldrarna vill kanske inte tro att barnet missbrukar, vill inte förstå att barnet är påverkat av narkotika. Men vem vill det, egentligen? Det vill man ju inte tro om sina egna barn. Anser inte Alice Åström att det behövs ett bra underlag för en bedömning av vilka åtgärder som kan behövas? Det är det vi föreslår.
Fru talman! Jag ska börja med att beröra medling och det särskilda yttrandet. Jag har under tidigare år tillsammans med de borgerliga partierna stått med på reservationen om familjegruppskonferenser. I dagsläget valde vi i Vänsterpartiet att enbart ha ett särskilt yttrande, där vi också påpekar att vi tycker att den här frågan har tagit alldeles för lång tid. Nu har försöksverksamhet bedrivits i flera kommuner, Kommunförbundet håller just i dagarna på att sammanställa hela rapporten utifrån de erfarenheterna och man ska göra en utvärdering. Då tycker vi att det ändå är rimligt att vi följer upp den utvärderingen. Men jag kan lova Anita Sidén att om vi står här om ett år igen, det har varit en utvärdering och det inte har hänt något mer i den här frågan, kommer jag återigen att tillsammans med moderaterna reservera mig för att få igenom detta. Jag tror att det är precis rätt metod att gå fram. När det gäller drogtest tycker jag att moderaterna gör felet att man blir fixerad enbart på att du ska kunna få ett test som visar om någon har tagit en drog eller inte. Om någon under 15 år visar ett sådant beteende, beter sig annorlunda i skolan, socialt lever i fel miljöer, befinner sig på fel platser vid fel tider på dygnet osv., tycker jag kanske inte att det allra viktigaste är att göra ett test där det framgår om han eller hon har tagit en drog eller inte. Där måste man givetvis vidta alla åtgärder. Om 13-åringar befinner sig på ett rejvparty klockan två på natten och verkar vara påtagligt påverkade när man stöter på dem ska socialtjänsten ingripa. Där är inte testet det viktiga. Jag tror att det finns en fara i om vi accepterar ett dåligt socialt beteende och inte ingriper bara för att de klarar drogtestet. Vi ska ingripa oavsett om vi har testet eller inte.
Fru talman! Drogerna blir ju alltmer sofistikerade. Därför är det här en hjälp för att kunna ge ungdomarna rätt hjälp. Polisen här i Stockholm har en mycket bra blankett till vårdnadshavaren där det står så här: Citypolisen får ibland problem med olika grupperingar av ungdomar, vilka vistas inne i Stockholms city kvällsoch nattetid. Ganska ofta vistas ungdomarna i staden utan föräldrars vetskap och tillåtelse. Det händer också att ungdomarna blir indragna i kriminalitet eller hamnar i situationer där alkohol och narkotika finns lätt tillgängligt. Polisen brukar ibland kontrollera ungdomar som påträffas i sådana situationer. Polisen kan även kontrollera ungdomar som man befarar kan hamna i liknande situationer. Dessa kontroller görs alltid med avsikten att hjälpa och skydda den unge från att hamna i miljöer där kriminalitet och droger förekommer. Det är ju detta vi vill göra. Vi vill hjälpa och skydda dem. De påpekar också: Ditt barn är inte misstänkt för något brott. Han eller hon har inte heller införts i något straffregister. Det som har hänt är något av nedanstående. Där tar man upp lite olika varianter på vad det kan vara. Vidare står det: Vi tycker att det är viktigt att du som vårdnadshavare känner till denna händelse. Det är också viktigt att du tar upp saken med ditt barn, så att det inte behöver hända igen. Det här är ett bra exempel på hur polisen arbetar. Det är också ett bra exempel på hur vi snabbt kan komma till rätta med de problem som våra ungdomar kan råka ut för.
Fru talman! Jag kan hålla med om att det här var ett väldigt bra exempel på hur man kan arbeta och hur polisen och socialtjänsten bör reagera. Men det kan man ju göra i dag även utan drogtest. Jag tror att om vi tillåter tvångsmedel på så pass unga människor blir det snarare en måttstock på om det är okej eller inte. När det handlar om att få rätt hjälp och att det finns olika sofistikerade droger kan jag säga att man behandlar drogmissbruk på i stort sett samma sätt, oavsett om man går på amfetamin, heroin, LSD eller ecstasy. Det handlar om att ge behandling, stöd och hjälp. Det finns inte en speciell hjälp beroende på exakt vilken drog man har tagit. Det handlar mer om beteendet än själva drogen. Det här exemplet på polisens sätt att ingripa och arbeta borde man kunna sprida till flera ställen. Det handlar givetvis om att vuxenvärlden behöver reagera. Det är inte rättsväsendet i sig eller polisen i sig som ska reagera, utan det handlar om att vuxenvärlden över huvud taget behöver reagera. Anita Sidén tog inte upp frågan om hur skolan ska kunna få mer resurser för att arbeta med dessa ungdomar samtidigt som statsbidraget till kommunerna minskas med 14 miljarder. Därför måste jag lyfta upp den ingen. Detta är en ekvation som jag inte får att gå ihop. Det gäller ju inte bara att satsa pengar på fler poliser, större möjligheter att använda tvångsmedel osv., utan det handlar om att ha resurser att möta behoven hos de unga, och helst innan de ens har hamnat snett. Det är där resurserna behövs. Det behövs inte fler poliser, fler kontrollstationer eller tvångsåtgärder. Det handlar om att kunna möta ungdomarna på ett mycket tidigare stadium. Då måste man satsa resurserna där.

Fru talman! Det här betänkandet JuU 16 berör alltså unga lagöverträdare. Kristdemokraterna står bakom alla sina reservationer, men vi yrkar bara bifall till reservation 10. Fru talman! Ett återkommande kriminalpolitiskt debattämne är hur samhället ska reagera på ungdomars brottslighet. Hur ska påföljdssystemet se ut? Historiskt har möjligheterna att leda bort unga lagöverträdare från rättsprocessen, exempelvis genom åtalsunderlåtelse, varit ganska stora. Men sedan 1965 har vi reglerat det här i lagen om unga lagöverträdare. Där finns det särskilda bestämmelser för hur samhället ska reagera på unga lagöverträdare. Den här lagen har sedan varit föremål för flera reformer. För visst är det väl ändå så att en ung människa som exempelvis begår ett rån eller ett mord ska veta att samhället ser allvarligt på detta, oavsett gärningsmannens ålder? Vi kristdemokrater tycker att det är viktigt att straffet både ska vara preventivt och rehabiliterande, dvs. att påföljden ska vara avskräckande samtidigt som den verkar för att den unge inte återfaller i brottslighet. Fru talman! Jag tror inte att det råder någon oenighet bland de politiska partierna i dag om att familjen och de vuxna har en stor betydelse för goda uppväxtförhållanden. Det är av stor vikt för hur den unge ska utvecklas. Långsiktigt handlar det naturligtvis om förebyggande arbete och internalisering, dvs. införlivande, av värden, värderingar och normer. Vuxenvärldens insatser betyder mycket för att få barn och unga att avstå från att begå brott. Föräldrar och andra vuxna som har ansvar för barnuppfostran måste därför stöttas i denna uppgift så att de kan och orkar vara delaktiga i de ungas liv och ge dem social trygghet. Vi säger att höjd upptäcktsrisk, fasthet och konsekvens är viktiga signaler i det preventiva arbetet. Vi kristdemokrater tror också att om de vuxna i familjen får mer tid för barnen får det en rad positiva följdverkningar för den uppväxande generationen som i sig är brottsförebyggande. Betänkandetexten tar upp skolans betydelse i det brottsförebyggande arbetet och hänvisar till rapporten Vi kristdemokrater har gång på gång påpekat att skolan inte får vara värdeneutral. Skolverket har i en skrivelse nyligen gett skolan underkänt då det gäller arbetet med värderingar och värdegrunden. Skolverket hävdar att skolan är för fokuserad på fakta och inte ängar tillräckligt med tid åt grundläggande värderingar. Skolan har ett ansvar att föra de etiska samtalen. I lågstadiet fungerar det här ganska naturligt, men det avtrappas ju högre upp man kommer i klasserna. På högstadiet finns det inte alls, enligt Skolverket. Det här är naturligtvis inte bra. Oavsett vad Vänsterpartiet sade finns det forskningsrapporter som visar att alltfler mycket unga människor inträder på den kriminella banan. Nu har Alice Åström gått, så jag ska kanske inte kommentera hennes inlägg, men det finns ju en annan representant här för Vänsterpartiet. Vi har föreslagit mer pengar än vad Vänstern har gjort till kommunerna för att de ska kunna stadga upp det här på skolans område. Man kan ju vara olika generös. I BRÅ:s rapport 2000:6 redovisas en nyligen publicerad avhandling som säger att det är vanligt att unga människor begår brott - och det också kontra det Alice Åström sade nyss. Ca 75 % av pojkarna och 65 % av flickorna i årskurs 9 har begått brott under det senaste året. Mestadels rör det sig om skadegörelse, snatterier, klotterier och andra förhållandevis lindriga brott, men grövre kriminalitet är dock alltför vanligt, enligt rapporten. I utvärderingen av ungdomsmålsreformen kan man läsa att 12 113 brottsanmälningar registrerades som uppklarade 1997 på grund av den unge var under 15 år. Samtidigt ökar ungdomsrånen. Under första halvåret 1999 anmäldes lika många rån som under hela 1998. Detta är självfallet signaler som vi måste ta på största allvar, oavsett utvecklingen framöver. Då måste samhället och vi som beslutsfattare utveckla bärkraftiga strategier för att effektivt begränsa och motverka att alltfler unga hamnar på en kriminell bana. När det gäller unga lagöverträdare är det av stor vikt att handläggningen hos polis, åklagare och domstol av mål och ärenden sker så snabbt som möjligt. I lagen om unga lagöverträdare finns det regler om att handläggningen ska ske skyndsamt. Det finns regler om i vilka fall socialnämnden ska delta, när föräldrarna ska kallas in osv. Rapporten påpekar också att handläggningstiden av ungdomsbrotten ser olika ut. Man föreslår dessutom en regel om att de här ärendena måste utredas skyndsamt. Vi yrkar i det här betänkandet på att det inrättas speciella ungdoms och jourdomstolar för att handlägga brott av unga lagöverträdare. Den åsikten bygger på målsättningen att det skulle leda till en snabbare hantering av ungdomsmål. Personalen i de här domstolarna skulle ha specialkompetens inom området ungdomar och ungdomskriminalitet. Det förelås i en utredning att det ska ges vidgade möjligheter till särskilt lämpade poliser och åklagare. Det tycker jag ligger helt i linje med vårt yrkande, så det tackar vi för. I betänkandet hänvisas till BRÅ:s rapport 2000:7, där man anger att den sammanlagda handläggningstiden i ungdomsmål som går till domstol varierar mellan en och en halv och fyra månader. Samtidigt står det faktiskt i rapporten att det kan ta upp till ett år när det är lite grövre fall. Vi är inte nöjda med det här. Trots att vi är medvetna om att det krävs en effektivare samordning för att snabbt engagera vårdnadshavare och socialtjänst. Vi tycker dock inte att det skulle vara ett tillräckligt giltigt skäl för att inte införa ungdoms och jourdomstolar. Vi noterar också att frågan om hur man ska lyckas med målsättningen att hantera ungdomsbrotten snabbt och med specialkunskap bereds, och vi väntar med spänning på vad det blir för resultat. När det gäller platser inom sluten ungdomsvård pekade vi i vår motion i höstas på att platserna inte räcker till. Statens institutionsstyrelse kunde vid årets slut konstatera att inte mindre än 80 ungdomar dömdes till sluten ungdomsvård. De tio platser som fanns inrättade räckte alltså inte. Nu har det här blivit tillgodosett i vårpropositionen där regeringen har avsatt pengar till ytterligare 40 platser, och det är bra. Men det som samtidigt är mycket viktigt är att det finns resurser att genomföra den behandling och vårdplan som är själva syftet med vården för den unge. Jag besökte ett behandlingshem på Visingsö i våras. Det var intressant att möta personalen och även dem som bodde där, men framför allt personalen. Den bestod i mycket hög grad av eldsjälar som gjorde allt för att hjälpa de unga att komma tillbaka till ett normalt liv. Ofta handlade det om unga människor som aldrig någonsin hade blivit bekräftade. De hade aldrig haft någon att knyta an till, aldrig haft någon vuxen som hade satt gränser. De hade många gånger aldrig upplevt eller känt kärlek eller att någon över huvud taget brydde sig. Det är de här unga människorna som behöver känna att det finns någon som faktiskt bryr sig. Det är dem vi ska hjälpa att få tillbaka självförtroende och självkänsla så att de inte fortsätter att göra sig själva och andra illa. Alice Åström sade här att socialtjänsten inte vidtar de åtgärder som man är ålagd. Men här har vi ju själva problematiken, Alice Åström. Jag vet inte vad Alice menar när hon säger att det är en liten del av våra ungdomar som hamnar snett och begår brott. Det där med liten andel skulle jag gärna vilja ha ett förtydligande av. För mig känns det oerhört allvarligt att Det är precis som Alice säger, de här ungdomarna har inte gjort det här för att de på något sätt är elaka i sig själva. De har haft en dålig start som har präglat hela deras liv. Men det är inte bara det att de valt fel. De har inte kunnat välja därför att deras tänkande, deras beteende har präglats av den svåra uppväxten. Jag frågar Alice Åström: Tycker Alice Åström att det räcker att man hänvisar till vård under socialtjänsten, samtidigt som Alice Åström säger att socialtjänsten inte tar på sig det ansvar man åläggs? Vi vet också att de handlingsplaner och direktiv man får underteckna via socialtjänsten och de möten man kallas till inte fungerar. Man avviker och kommer inte tillbaka. Det har jag fått bekräftat i dag i samtal jag har haft. Statistiken då det gäller återfallsfrekvens är i alla fall bra när det gäller Statens institutionsstyrelse. Det tycker jag ändå är ett bevis på att man kan få ungdomarna att komma rätt i tillvaron. Personalen sade: Det vi skulle behöva nu är framför allt resurser för att skapa kontaktpersoner för ungdomarna när de kommer ut. Tiden här är ändå för begränsad för att man ska kunna prägla ungdomarna in i ett nytt tänkande. Precis som Alice Åström sade är det ju faktiskt så att ungdomarna inte har haft föräldrar som har gett dem goda intentioner, värderingar eller värme. Samtidigt säger Alice att man inte behöver ha någon sluten ungdomsvård eller kasta dem i fängelse, utan man ska ha medling. Vi tycker att medling är jättebra. Men för dem som inte ens har några föräldrar som ställer upp för dem hjälper det inte att ha medling eller familjerådslag och kalla in föräldrar som fortfarande inte har förstått föräldraskapets betydelse. Här ligger en konflikt, Alice Åström, och det gäller att ha metoder för att rädda alla våra ungdomar. Jag ringde runt till tio olika socialnämnder i Sverige inför den här debatten. Jag ville nämligen kontrollera hur man hade hanterat det här där man hade börjat att ha familjerådslag. Kontentan av detta var att det var ytterst få som ansåg att man hade resurser, att man hade kompetens, att man hade tid att över huvud taget genomföra rådslag. I en kommun som jag t.o.m. besökte häromdagen sade man: Här har kommunfullmäktige beslutat att vi ska hålla familjerådslag i socialnämnden. Men det sker inte därför att det inte går att prioritera. Det tar för mycket tid, och det tar för mycket resurser. Det finns alltså ett problem i vårt samhälle i dag. Det handlar om att vi måste se den unge. Vi som vuxna kan inte bara tro att genom åtalsunderlåtelse hjälper vi ungdomarna att komma till insikt. Är starten så dålig som Alice Åström och jag är överens om att den är, att ungdomarna som har kommit snett har haft det väldigt svårt under hela sin livstid, räcker det inte med att man skriver under ett handlingsprogram eller en behandlingsplan och lovar att det ska ske en förändring. Man behöver få hjälp med att börja tänka i nya banor. Man behöver hjälp med att få ordning på sitt liv, med hur man ska bete sig. Man behöver hjälp med hur man ska behandla och bemöta andra människor. Det har vi tyckt är angeläget när vi har sagt att det är viktigt att komma till rätta med ungdomsproblematiken och att man därför med snabba åtgärder behöver komma in så fort som möjligt. Det är samhällsbesparande när det gäller pengar men framför allt när det gäller den unga generationen. Förlåt, fru talman, att jag överskrider tiden. Avslutningsvis vill jag säga att vi besökte Österåker i går. Vi fick en föredragande som hade suttit inne i flera år. Det var en ung kille. Jag bedömer att han kanske var i 30-årsåldern. Han hade suttit inne under flera år av sitt liv. Han sade uttryckligen: Merparten av dem som sitter här har ingen fadersgestalt. De har aldrig haft det. Merparten av dem som sitter här har haft en väldigt trasslig uppväxt, en trasslig bakgrund. Är det inte dem vi ska försöka rädda, Alice Åström? Om det betyder en extra fast hand i ett tidigt skede är det kanske ändå bättre än att låta det rulla på om man till slut har hamnat i ett kriminellt beteende som är svårt att häva.
Fru talman! Jag kan instämma i en hel del av det Ragnwi Marcelind sade. Jag måste onekligen ha varit väldigt otydlig om jag har sagt att det bara ska rulla på och att vi inte ska bry oss om att rädda ungdomar med en trasslig bakgrund. Jag ska ta upp ett par saker av det Ragnwi Marcelind nämnde. Det ena gäller jourdomstolar och att man ska handskas med det här mycket snabbare. Jag kan instämma i det på ett sätt. Samtidigt får man inte bortse från att även ungdomar som begår brott måste ha rätt till samma rättssäkerhet, till samma utredning med samma höga kvalitet. Är det grövre brott tar det något längre tid. Sedan kan vi tycka att det är otillfredsställande. Men bara för att man är ung och begår brott måste man ändå ha en utredning och ett underlag som är tillräckligt bra och som håller. Ska nu socialtjänsten kunna göra en bra personutredning och ge förslag på vilka åtgärder man ska kunna vidta måste det också finnas tid till att göra den utredningen. Om man avstår från det blir det en konflikt: Man ska ta fram ett underlag som är så heltäckande som möjligt, samtidigt som det inte får dra ut på tiden. Det andra som jag vill ta upp är familjerådslag i de fall där inga föräldrar ställer upp och där det är struligt och trassligt i hemmet. Vi vet att väldigt många av de här ungdomarna har det så. Det var en av de saker som jag var mest osäker på när det gällde Nya Zeeland. Projektet där har dock visat att arbetssättet med ett nätverk där idrottsledare eller andra kan finnas som stöd i ett familjerådslag har gett mycket bättre resultat än instängning av ungdomarna på slutna ungdomshem. Man tillämpade tidigare just den metoden på Nya Zeeland, men man har nått oerhört bra resultat framför allt med den grupp där man kunnat få föräldrar med problembakgrund att ta ett ansvar.
Fru talman! Jag kan konstatera att Alice Åström kanske var något otydlig i sitt inlägg. Jag fick den uppfattningen att det inte skulle behövas några åtgärder över huvud taget. Alice Åström måste precis som jag vara medveten om att de 80 ungdomar som dömdes till sluten ungdomsvård under 1999 inte var några duvungar. Det är fråga om barn som har utfört i hög grad kriminella handlingar - annars skulle de inte har hamnat i den situationen. Därmed är dock inte sagt att de ska sättas bakom lås och bom utan att få ett bemötande med värme, trygghet, kärlek och bekräftelse. Det är avsaknaden av detta som har gjort att de har kommit så långt. Den kritik som vi framför mot kommunerna är att de kommer in för sent. Det händer t.o.m. att man i dag säger: Det här kunde vi ha förutsagt redan på barnavårdscentralen eller i första klass, på mellanstadiet eller på gymnasiet, men ingenting har hänt. I stället döms de här ungdomarna om och om igen och blir föremål för åtgärder under socialtjänstens vård som inte heller leder till någonting. Vad ger det för signaler? Jag skulle önska att vi gemensamt med kärlek och omtanke om den unga generationen kunde bryta det här mönstret, för att förhindra att alltfler hamnar i kriminalitet. Jag menar att familjerådslag och medling är jättefina uppslag, men om det inte finns en realistisk möjlighet för kommunen att genomföra sådana åtgärder, räcker det inte att vi beslutar om sådant i riksdagen. Jag har bara ringt runt till tio kommuner. Alice kan kanske själv ringa till tio kommuner, så kan vi till nästa debatt göra en sammanställning om hur vi på bästa sätt ska kunna stödja kommunerna i det här arbetet. Jag menar inte att det bara är föräldrarna som kan påverka ungdomarna. Det är just därför som jag tycker att det är bra att de kommer till ett behandlingshem, där det finns en vuxenvärld som kan ge dem det som de så innerligt längtar efter.
Fru talman! Jag instämmer helt i att om man genomför familjerådslag - nu har det gjorts på försök i ett par kommuner - behövs det utbildning och resurser också till att följa upp handlingsplaner. En handlingsplan i ett familjerådslag kan och bör innehålla behandling, stöd och andra åtgärder, och till det måste det givetvis finnas resurser. Jag menar att det är detta som det är så viktigt att diskutera, men jag tycker att det saknas en sådan diskussion. Man talar i debatten för mycket om att socialtjänsten har misslyckats, och det har den verkligen. Förhoppningen hade varit att vi inte skulle ha behövt fälla de aktuella 80 domarna. Frågan är om vi ska vidta åtgärder med ökad repressivitet som innebär att alltfler ska dömas eller om vi nu kanske måste börja ta upp en diskussion om varför socialtjänsten inte fungerar. Vilka förändringar behöver göras inom den? Det är ju den som ska ta upp fall som upptäcks på barnavårdscentralen. Det är den som ska agera i tidigt skede. Jag tycker att det är om detta som vi behöver debattera när det gäller ungdomsbrottslighet. Hur ska vi kunna förändra den här situationen? Vi måste givetvis debattera ungdomsbrottslingarna, eftersom det är allvarligt att man har misslyckats med dem, men vi kan inte hela tiden föra en politik där vi ska ta hand om de misslyckanden som har skett. Vi behöver föra en debatt om hur vi ska få en socialtjänst som kan svara mot de krav som vi ställer på att den ska vara det yttersta skyddsnätet. Jag hoppas att vi kan göra det i andra sammanhang. Socialtjänsten ska kunna vara till stöd och hjälp framför allt för dem som har det svårt. Vi måste kunna hitta metoder för att lyckas i stället för att som i dag misslyckas.
Fru talman! Vi är tillbaka vid att, som Alice Åström säger, döma alltfler. Det handlar hela tiden om tanken att försätta några bakom lås och bom. Vi vill att man kommer in i ett tidigt skede och ser till att den unge kommer i en vårdsituation där man dels konfronteras med det som man har gjort och med brottsoffret - det är samma beteende som vid medling - dels får hjälp och vägledning att förändra sitt beteende, som man har präglats av under kanske 16-20 år. Det är här angeläget att göra en åtskillnad i förhållande till Alice Åströms tal om att döma alltfler. Socialtjänsten har en stor roll, men socialtjänsten är i dag oerhört bunden vid hur man ska hantera de här frågorna. Jag var häromdagen i Ljusdal, och då berättade polisen för mig att man där har ett jätteproblem. Man får dit en massa ungdomar på grund av beslut enligt LVU. Det finns där olika HVB-hem som tar emot de här ungdomarna. Det finns inom kommunen ingen beredskap för detta. Kommunen har inte mer polisresurser än någon annan kommun för att ta sig an dessa problemfyllda barn, som vistas fritt ute i samhället och som även skapar en problematisk situation i Ljusdal. De här barnen behöver få ett oerhört stöd och värme och kärlek. Jag tycker att det är lite märkligt, Alice Åström, att Vänsterpartiet bara har avgivit ett särskilt yttrande i detta ärende. Jag kan förstå den argumentation som Alice för fram, men jag tycker ändå att det vore mer hederligt att i regeringsposition våga tillstå att det är ett problem att få loss pengar till det här. Det problem som Kommunförbundets representant hänsköt till oss när hon var hos oss handlade mycket om resurser. Hon sade att det vid de 40 familjerådslag som har genomförts i landet har handlat om att det har funnits eldsjälar, människor som har varit beredda att arbeta ideellt och satsa sin egen tid. Hade det bara byggt på anslagna resurser hade familjerådslagen inte kunnat genomföras.

Fru talman! Rubrikerna i massmedierna om unga lagöverträdare har varit många och otäcka, och de har upprört vårt samhälle. Det har förövats ungdomsrån, och vi har i BRÅ-rapporten kunnat se att antalet polisanmälda ungdomsrån under 1999 nära nog fördubblats. Man kan i rapporten också se att de flesta av dessa rån sker under dagtid och att de vuxna som finns i närheten när det händer inte ingriper, eftersom de egentligen inte förstår vad som händer. De gruppvåldtäkter som har förorsakats av ungdomar har vi alla förfasats över. Det blir alltfler unga lagöverträdare, och brottsligheten kryper allt längre ned i åldrarna. Det är överbelagt på ungdomsplatserna, både för de dömda och för de omhändertagna. Vi har nyss hört att många kommuner ej klarar situationen. Detta gällde rubriker och annat som vi kunnat läsa. Jag kommer nu direkt från Kriminalvårdsnämnden. Ett fall som redovisades gällde en flicka som blev utkastad från hemmet när hon var tolv år. Vad har man för alternativ när man blir utkastad från den enda trygga punkt som man har? Jag förundras många gånger över hur de ändå kan klara sig relativt bra i sådana situationer. Jag har ställt mig frågan varför det går fel bland ungdomarna. Är det grupptrycket som ligger bakom? Vi vet alla att kompisarna betyder mer än föräldrarna i en sådan här situation. Är det fråga om brist sysselsättning? Är det behov av pengar? Många vill ju leva lyxliv, och till det krävs det pengar. Har man inga tar man till otillåtna metoder. Är det brist på goda förebilder? Jag tycker också att det kan vara brist på respekt för medmänniskorna, respekt för samhället, som är vi. Var ska man egentligen börja någonstans? Där finns föräldraansvaret. När man sätter barn till världen måste man också vara medveten om att man har ett ansvar för dessa barn. Det kan vara tufft att vara förälder. Det måste man vara medveten om. Är det så att föräldrarna kommer i en situation där de inte kan ta hela ansvaret är det viktigt att samhället går in med stöd i ett tidigt skede, ett föräldrastöd. Samhället har ett ansvar i och med barnomsorg och skola. Utifrån alla roller är det viktigt att man tar sitt ansvar, stöttar och leder in på rätta vägar. Det är också aktuellt på många skolor att man arbetar med brottsförebyggande arbete på olika sätt. All sådan verksamhet är viktig att stödja. Men man måste också lära den enskilda individen att ta ett eget ansvar och också förstå vilka konsekvenserna kan bli av handlandet. Man kan som exempel ta de händelser i Göteborg som har relaterats mycket i medierna just nu. Man måste veta: Om jag gör si och så kan det få dessa konsekvenser. Vi har i JuU16 olika förslag. Vi har haft uppe hur t.ex. videofilmerna påverkar. Det finns viss forskning som säger att barn har möjligheter och förmåga att selektera och kan skilja på vilket som är verklighet och vilket som är film. Jag går inte här in i någon forskningspolemik. Men jag är glad över att vi kunde var överens i utskottet att regeringen ska se till att det blir ett uppdrag om översyn. Det är viktigt att avvakta det uppdraget. Sedan vill jag uppehålla mig lite grann kring medling och familjegruppskonferenser. Det finns en tidning som heter Brottsoffer. I den finns artikel om medling, ett möte med två vinnare. Det är just från en av de få kommuner som har jobbat med detta, Örnsköldsvik. Där framhåller man att det är självklart att man ska göra rätt för sig. En av de poliser som medverkar i detta, en kvinnlig polis, säger att förut så kallade man in ungdomarna, man förhörde dem och sedan skickades de ut på gatan. Men nu tar man tag i det och diskuterar det. I gruppen som sysslar med medling är man medveten om vad ungdomen har gjort. Ser man personen ute på stan eller byn i något olovligt kan man lätt gå tillbaka till medlingen som har varit och vad ungdomen då lovade osv. Det är viktigt att i ett mycket tidigt skede förhindra och avbryta om det är någon begynnande brottslighet. Räknar man i pengar lönar det sig många gånger om. Men jag tycker också att man måste räkna i mänsklighet. Då är det viktigt att man arbetar brottsförebyggande. Jag tycker att de försök som har varit är bra och att de personer som finns i försöken och har utbildat en kompetens ska få fortsätta att göra detta. Annars är det förlorad kompetens som rinner ut i sanden tills det blir en permanent verksamhet framöver. Därför vill jag yrka bifall till reservation nr 4. Jag står naturligtvis bakom alla Centerpartiets reservationer men yrkar endast bifall till reservation 4. Jag vill också till sist säga att det är otroligt viktigt att man ser till långsiktiga lösningar när det gäller barnen och helheten. Kortsiktiga lösningar blir dyrt. Jag tror inte att vi kommer till rätta med ungdomsbrottsligheten på det sättet.

Fru talman! I debatterna refereras till en undersökning som visar att det är vanligt att ungdomar begår brott. Det är allvarligt att många ungdomar tänjer gränserna, men som tur är fastnar inte flertalet av dem i kriminell verksamhet. Tvärtom, majoriteten av de ungdomar som t.o.m. lagförs för brott återkommer inte inom en treårsperiod. Det visar en studie som gjordes 1996. Den tendensen gäller fortfarande. Sedan 1970-talet ligger ungdomsbrottsligheten på en ganska stabil men hög nivå. Som vi har hört är det ökningen av ungdomsrånen som är oroväckande. Här i Sverige är det socialtjänsten som har ansvar för att barn och ungdomar som visar tecken på missbruk och kriminalitet ska få vård, stöd och behandling. Men efter vad vi har hört här kan vi nog enas om att socialtjänsten inte klarar detta ensam. Betänkandet innehåller en massa delförslag, motioner som återkommer år efter år. Några faller bort då vi kan enas - det kan komma till en utredning. Om vi skulle arbeta effektivt med barnens bästa för ögonen och för att hindra ungdomskriminalitet, borde vi egentligen samlas över partigränserna i den allmänna motionstiden. Vi skulle inte väcka samma motioner nästa gång, utan enas om det som vi ser är möjligt att enas om. Det skulle kunna vara att socialtjänsten behöver stöd. Det tycker Miljöpartiet också. Socialtjänsten borde samarbeta med polis, skola, barnhälsovård, barnomsorg, barnpsykiatri, individ och familjeomsorgen, barnens närstående, föräldrar och bekanta. Alla dessa resurser skulle tas till vara och i varje kommun skulle det bildas en organisation för detta dit man kunde vända sig. Detta skulle vi väl kunna enas om nästa gång för att kunna komma vidare? Vi kan väl också enas om att barnen behöver mer stöd om inte föräldrarna och den familj de föds in i klarar av uppdraget. Alice Åström försökte problematisera detta. Behövs det hårdare tag, eller vad ska vi göra? Problemet, sade Alice Åström, är att ungdomarna väljer fel. Jag skulle vilja säga att problemet är att barn inte kan välja sina föräldrar eller familjer. Det största felet ligger i att dessa barn inte får samma förutsättningar som andra. Ändå fortsätter man från borgerligt håll år efter år att skriva motioner om att det först och främst ska vara familjen som har ansvaret, sedan skolan osv. Javisst, det är självklarheter! Men tänk på alla de barn som faller utanför, som inte har det här! Det är detta jag säger gång på gång i debatterna. Det framkommer också att ni borgerliga själva tycker så. Varför ska ni då skriva denna motion? En annan sak som vi också skulle kunna enas om är behovet av forskning. I dag vet vi inte vilka åtgärder som är bäst. Man behöver forska mycket mer på dessa områden - inte bara på ett enskilt område inom BRÅ utan en tvärvetenskaplig forskning. Detta är oerhört viktigt. Visserligen har BRÅ nu tagit fram en rapport som heter Strategiska brott, som är en bra forskningsrapport som visar att alla ungdomsbrott inte är lika allvarliga. Det finns vissa brott som gör att ungdomarna blir kriminella i många år framöver och där man behöver sätta in resurserna mycket tätare och effektivare under lång tid. I sammanhanget som rör socialtjänstens behov av hjälp från andra myndigheter och människor brukar det här med myndighetssekretessen tas upp. Men nu pågår en översyn som avslutas i maj 2001. Det är lång tid. Det är ett år kvar. Men då skulle dessa hinder kunna tas bort och man skulle kunna samarbeta på ett helt annat sätt. Det vuxna nätverket växer fram genom medling och familjerådslag, men inte minst genom att man återanställer de fritidsledare och den personal som fanns tidigare. Efter budgetnedskärningar i sektorn är det dags att återskapa det skyddsnätet. Hur viktiga dessa vuxna är för just dessa barn är omvittnat. Jag skrev också en motion under allmänna motionstiden för Miljöpartiets räkning som handlade just om ungdomsbrott, men den kom aldrig till justitieutskottet utan delades upp. Den kom till utbildningsutskottet och till socialutskottet, och det visar att detta är gränsöverskridande tvärvetenskapliga problem som vi inte löser bara i vårt utskott. Där gjorde jag två yrkanden. Det ena gällde att en mångvetenskaplig forsknings och utvecklingsverksamhet inom det brottspreventiva området måste byggas upp tillsammans med medicin, psykologi, sociologi, socialt arbete och pedagogik, så att vi får verktyg för att gå vidare med dessa ungdomar. Det andra yrkandet gällde att en avdelning för samordning och samarbete mellan socialtjänst, skola och polis borde etableras inom socialtjänsten. Den borde även utökas med det jag talade om tidigare. Det har också kommit en annan utredning - Stöd i föräldraskapet från 1997. Det är också viktigt för de föräldrar som är svaga, som inte är helt utslagna eller som av andra orsaker inte orkar med att ta föräldraansvaret. Men den har inte givit något resultat i någon proposition från regeringen. Det skulle vara önskvärt att man kom ett steg närmare och att det blev någonting av det. I detta betänkande, med dessa spridda förslag som inte ger någon helhet - jag efterlyser en bättre helhet - har jag en reservation tillsammans med Vänstern. Från början var det en tvärpolitisk motion där alla partier var med. Det gällde barn inom kriminalvården. Vi skulle se över häktessituationen för ungdomar under 18 år. Visserligen är det inte så många som är häktade, men det behöver icke desto mindre ses över, och man bör undersöka om man skulle kunna göra ändringar. Det är bara Vänstern och Miljöpartiet som är kvar när det gäller den reservationen. Jag yrkar bifall till reservation 11, fru talman. I denna fråga anser utskottsmajoriteten att det är kriminalvårdens ansvar att avgöra vilka insatser och särskilda åtgärder som behövs, och att inget särskilt uttalande behövs. Men så fungerar det inte när dessa unga tas in på häktet. Sedan vill jag också kommentera andra motionsyrkanden och reservationer som jag tidigare har varit med om för Miljöpartiets räkning, men som jag inte längre är med om därför att jag tycker att de inte är relevanta i dag. Det gäller uthyrning av videofilmer till barn under 15 år. Det har getts ett uppdrag till BRÅ, som ska se över tillämpningen av de straffbestämmelser som finns i dag. Det är självklart att vi avvaktar det. Sedan gäller det drogtester av barn, som har diskuterats här. Man får inte använda det i dag, därför att det står i rättegångsbalken att kroppsbesiktning av barn under 15 år inte får göras. Det kan låta hemskt att vi vill ha denna lägre åldersgräns, men Miljöpartiet har anammat denna synpunkt på grund av att det är ett önskemål från Föräldraföreningen Mot Narkotika, som jobbar med dessa frågor och har egna barn med sådana problem. Nu ska det i alla fall ses över i Narkotikakommissionen, som arbetar. Därför har vi ingen sådan reservation. Dess betänkande kommer så småningom. BRÅ har också gett ut en skrift om medlingens roll i rättssystemet och alla de försök som har pågått i landet. Det kommer också att undersökas hur det kan inlemmas i rättssystemet. Det är också saker som sker just nu. Det kommer också en redovisning om familjerådslaget och Kommunförbundets del där, som vi får avvakta. Om vi kunde göra ett bättre jobb tillsammans i denna fråga tror jag att vi skulle komma en bra bit på väg, fru talman.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att vi välkomnar samarbete väldigt mycket, Kia Andreasson. Samtidigt säger Kia Andreasson att partierna år efter år skriver motioner om familjens betydelse. Alla har det inte så, säger Kia Andreasson. Hon menar att vi själva har medgivit det här och att det är lika bra att man inte skriver så. Då undrar jag om Kia Andreasson anser att familjen har en betydelse för den uppväxande generationen eller om vi ska resignera och tycka att den inte har någon betydelse och att det inte spelar någon roll om det finns några föräldrar för vår uppväxande generation. Min andra fråga är vad Kia Andreasson tycker att vi ska använda för instrument för att framföra våra politiska synpunkter och ståndpunkter om vi inte får motionera. Då kan vi ju lägga ned hela riksdagen. Sedan säger Kia Andreasson att flertalet ungdomar i alla fall klarar sig, så man ska inte dramatisera detta. Det finns en balans när det gäller antalet brott. Då skulle jag vilja fråga Kia Andreasson vem som ska göra bedömningen av vilka ungdomar det är som vi ska sätta in insatser mot och vilka vi ska hoppas och tro klarar sig. Som vi kan se i statistiken har brotten blivit oroväckande grova. 80 stycken dömdes för ganska grova brott under 1999. Antalet personrån med inslag av våld har ökat kraftigt. Kia Andreasson talar om helheten och tar upp frågan om häktade ungdomar. Hon konstaterar också själv att det är en liten begränsad del det handlar om. Då säger hon helt plötsligt att det icke desto mindre är viktigt att man åtgärdar detta. Det utskottet har skrivit är att vi tycker att det är för få för att man ska kunna göra generella bedömningar, men att vi utgår ifrån att kriminalvården har intresse av att följa barnkonventionen. Skulle så inte vara fallet måste vi ta itu med den frågan.
Fru talman! Det var många frågor. Jag kanske missar någon. Det var ett helt batteri. Familjebegreppet har vi diskuterat med svallande känslor förut. Den gamla institutionen familjen - mamma, pappa, barn och mormor och morfar i samma hushåll - är inte kärnfamiljen. Det är mamma, pappa, barn. Den kärnfamiljen finns tyvärr inte i så stor utsträckning längre. Jag har försökt ta reda på exakta siffror när det gäller skilsmässostatistiken. De är jättehöga, och man måste se över vissa år. Det är en otroligt hög siffra. Det finns i dag lika många barn som inte har sådana kärnfamiljer. De har en förälder, eller så bor föräldrarna på olika håll. Det måste Ragnwi Marcelind känna till lika bra som jag. Därför tycker jag att det är fel att gång på gång skriva om familjen som institution och att familjen är den bästa brottsförebyggande resursen. Skrivningarna har till min glädje också mildrats i betänkandet. Man ser på föräldrarna och andra vuxna i barnens omgivning. Det är jag väldigt glad för. Jag upprepar det jag sade en gång i en annan debatt: Det krävs en hel by för att fostra ett barn. Det säger mycket. När det gäller motioner säger jag inte att det är förbjudet att väcka motioner, men eftersom vissa motioner återkommer - jag har nu varit här i sex år - kan jag säga att det känns lite avslaget att debattera samma motioner gång på gång. För att komma vidare på detta område som jag tror att vi alla tycker är angeläget skulle vi samarbeta om det som vi tycker lika om. Det var den punkten. Sedan vill jag ta upp ungdomar och grova brott. Det är för att man tidigt ska kunna ingripa som jag säger det jag har sagt. Det är också en gemensam faktor som jag har skrivit upp. Alla har sagt att vi så tidigt som möjligt måste möta dessa ungdomar och göra insatser, för att ungdomar inte ska begå grova brott och fastna i kriminaliteten.
Fru talman! Kia Andreasson tar upp skilsmässostatistiken. Jag kan upplysa om att skilsmässofrekvensen är över 50 %. Men jag anser inte att man måste vara gift för att vara förälder och ta sitt föräldraansvar. Jag tycker att man som förälder har ett ansvar när barnet är fött oavsett om denna institution finns eller inte, även om jag tycker att det är bra så länge man kan hålla ihop som äkta makar. Jag skulle vilja ha ett förtydligande av Kia Andreasson. Jag tycker att det är intressant att höra att hon säger att vi inte ska fortsätta att skriva om familjens betydelse. Jag har ändå uppfattat Miljöpartiet så, att man på särskilt vis vill stärka familjens roll i samhället genom sex timmars arbetsdag. Man har pratat om mixtaxa för att göra det möjligt för båda föräldrarna att kunna vårda barnen mer och umgås med sina barn. Är det inte så att Miljöpartiet står fast vid att familjen är en viktig grundpelare i samhället? Sedan var det detta med motioner som ständigt återkommer och att vi inte ska skriva motioner i de fall då vi kan vara eniga. Jag skulle bara vilja höra med Kia Andreasson om det gäller alla partier och alla frågor eller om det bara gäller just nu när vi pratar om unga lagöverträdare. Det finns ju frågor som jag vet att Kia Andreasson är väldigt mån om att återkomma med år efter år även om det också finns andra partier som delar Kia Andreassons uppfattning. Jag skulle gärna vilja ha ett svar när det gäller institutionen familjen: Tror Kia Andreasson att familjen är någonting att bygga på och satsa på utifrån lagstiftning och stöd från staten?
Fru talman! Det som skiljer Miljöpartiet från Kristdemokraterna i detta fall är att vi inte lägger betydelsen på just familjen som institution, utan vi talar om föräldrar och föräldraansvaret. Det är väldigt viktigt för barn att ha sina föräldrar i vilken konstellation de än befinner sig. Oavsett vilka som omger barnen är föräldrarna otroligt viktiga. Men det handlar inte om familjen som institution. Där ligger skillnaden. Ragnwi Marcelind behöver inte dra så stora växlar när det gäller det här med motioner. Det var ju inte så jag sade. Det gällde just detta betänkande och dessa motioner. Det finns en helhet som kommer bort och som vi tillsammans skulle kunna fokusera på för att kunna gå vidare för dessa ungdomars skull.
Fru talman! Jag måste verkligen ha varit otydlig i mitt anförande i dag. Man har väl en del sådana dagar. I den diskussion där jag sade att vissa ungdomar väljer fel menade jag just utifrån den diskussionen att vi ständigt återkommer till att de behöver lära sig vad som är rätt och fel och att de ska lära sig vad som är rätt och fel genom att samhället reagerar kraftfullt med ingripanden och ofta med repressiva åtgärder. Det jag menade när jag sade att de väljer fel var att jag inte tror att t.ex. ungdomar som begår rån inte är medvetna om vad som är rätt och fel. De begår rånen, trots att de vet att det är fel. Men vi är ju helt överens om att det är deras sociala situation, deras uppväxt, deras uppfostran och hela det sociala spektrumet som gör att de har utvecklats och lever på ett sådant sätt att de själva kanske inte upplever att de har någon möjlighet att välja någonting annat. Jag menar inte att de inte har någon aning om vad som är rätt och fel och att det är det som de behöver undervisas om. Jag vet att de är mycket väl medvetna om att de begår brott och att det som de gör är fel. Men de väljer det här i alla fall, eftersom de upplever att de inte har något annat val. Och det är andra faktorer som påverkar. Detta säger jag bara för att jag vill förtydliga det här. Sedan har jag ändå en fråga till Kia Andreasson om detta med drogtest av barn. Nu väljer man att inte stå bakom den här reservationen, eftersom man avvaktar Narkotikakommissionen. Men jag vill ändå lyfta fram den här frågan, eftersom Kia Andreasson och jag ofta brukar vara helt överens när det gäller integritetsfrågor, integritetsaspekten och hur viktigt det är att man har en kontroll över staten och dess möjlighet att faktiskt använda sig av integritetsinskränkande åtgärder. Tycker inte Kia Andreasson att det är otroligt viktigt att staten inte ska ha rätt att använda tvångsmedel mot barn? Det behöver inte specifikt gälla drogtest av barn. Jag ser nämligen att det kan finnas många olika områden där man kan ta upp den här frågan.
Fru talman! Först vill jag säga att jag tyckte att det var bra att Alice Åström specificerade vad hon menade med att välja rätt. Det är precis samma åsikt som Miljöpartiet har. Därför är det fruktansvärt viktigt att det finns nätverk med vuxna runt dessa barn som har kommit snett, att de får uppleva mening och sammanhang, inte minst, att det finns någon som berättar om redskap för att de ska kunna hantera situationer där det ofta brister och att gänget inte får stort inflytande på grund av att det inte finns någon motfaktor, så att säga. När det gäller integritetsaspekten tycker jag att det är otroligt svårt. Det har inte varit något lätt val när det gäller att använda tvångsmedel mot barn och ungdomar under 15 år. Men föräldrarna i Föräldraföreningen Mot Narkotika har känslomässigt givit mig en bild av vad det innebär att inte få reda på det här, inte kunna göra insatser och inte kunna ingripa tidigt. Man kan säga att jag i det här fallet har gjort ett undantag.
Fru talman! Jag tycker att det är oerhört viktigt att man inte tänjer på den här gränsen. Jag tycker egentligen att det här ska vara absolut. En stat ska inte ha rätt att använda tvångsmedel mot barn. Just när det gäller drogtester och Föräldraföreningen Mot Narkotika tycker jag att det viktiga är att vi bygger upp ett samhälle och en socialtjänst som faktiskt kan reagera även om man inte har några faktiska bevis. När jag har mött föräldrar från föräldraföreningen har det oftast handlat om att de inte har lyckats bevisa det här för socialtjänsten. De berättar vad de ser och att barnet beter sig på ett visst sätt. De har inte kontrollen. De har en misstanke, men socialtjänsten är inte beredd att ingripa förrän de väldigt tydligt kan bevisa det här. Då tycker jag inte att vägen för att man ska kunna nå något resultat är att man inför möjligheter till tvångsmedel mot dem som är under 15 år. Man ska snarare se till att öka socialtjänstens skyldigheter när det gäller att socialtjänsten faktiskt ska vara stödjande och hjälpande och ingripa även om det inte finns något testresultat. Det är ju den maktlösheten, som föräldrarna känner. De får inte någon hjälp. Jag tycker att det är fel väg att gå att se till att vi har tvångsmedel. Vi måste öppna upp socialtjänsten och se till att man har möjlighet att få det stöd och den hjälp som man behöver när man begär det utan att man ska behöva visa papper. Man ska kunna lita på den upplevelsen som föräldrarna har, den beskrivning som de ger och det som de ser på sina egna barn. Det måste man ta på allvar på socialtjänsten, och man måste faktiskt stödja och ingripa ändå.
Fru talman! Det som Alice Åström talar om är ju en del av problemet, men det finns också föräldrar som inte vill veta, som vill skydda sig själva mot denna hemska upptäckt. I de fallen kan det här göra att ögonen öppnas och att insatser kan göras tidigare. Det är den andra delen av svaret på frågan varför man ska göra det här.
Fru talman! Vi borgerliga partier anser att en fungerande normbildning är en förutsättning för det brottsförebyggande arbetet. Det är svårt att vara förälder i dag. En invandrarpappa sade till mig att han ville ha en föräldraakut. De föräldrar som behöver stöd måste ju få det någonstans, och vi måste underlätta för dem som har det kämpigt. Bl.a. detta gör att vi utifrån en helhetssyn vill att det ska göras en översyn av den nuvarande lagstiftningen, så att vi kan förbättra och stärka föräldrars och andra vårdnadshavares ansvar i rollen som fostrare, normöverförare och brottsförebyggare. I det här tar vi även med skolan, polisen och socialen, även om jag av erfarenhet vet att elever inte riktigt har respekt för att man går till sociala myndigheter. Det här är någonting som kan leda in på en brottsförebyggande strategi. Om vi lyckas med det är Kia
Fru talman! Det handlar inte bara om en lagstiftning, som jag tycker att Anita Sidén fokuserar på, när det gäller stöd i föräldraskapet. Det är många andra insatser som gäller. Jag kan nästan nämna grannlandet Norge som en förebild. Där har man en helt annan struktur på det här med stöd i föräldraskapet. Föräldrar kan vända sig till samtalsgrupper och andra grupper för att få vägledning. Den utredning som jag åberopade, SOU från 1997, innehåller också sådana förslag, men de har inte omsatts i praktiken.
Fru talman! Jag skulle också vilja ta upp en annan fråga med Kia Andreasson. Vi moderater föreslår ju registrering av barn under 15 år. Det är riktigt att det inte går att göra i dag. Vi vill att det ska få ske i misstankeregistret. Det finns regler för hur man får skrivas in där, och de ska naturligtvis följas. Men vet Kia Andreasson om att det finns ungdomar som överlåter brott till andra? Kompisar i brottsvärlden som är över 15 år ber dem att ta det på sig. Vet Kia Andreasson att i vår hemstad hade 750 av 1 500 brott, dvs. hälften, utförts av ungdomar under 15 år? Den här uppgiften fick jag i förra veckan av polisen i Göteborg. Vad jag var lite omedveten om är att när man begär lämplighetsintyg i dag inverkar det inte att ungdomar har utfört brott. Det är endast om brottet gäller att de har stulit en bil eller liknande som det kan påverka lämplighetsintyget. Det hade enligt polisen inneburit ett stopp för ungdomar, varit ett memento att körkortet är så viktigt att det gör i alla fall att ungdomar inte utför brott. Detta är allvarliga saker. Polisen får föra in sina uppgifter i RAR, men de får inte hämta ut och plocka ut information från något annat distrikt. Det är viktigt att se att vi får rätt upplysning för att kunna ge rätt hjälp till ungdomar som har begått ett brott, dvs. har gjort någonting som vi vill hjälpa dem från att upprepa.
Fru talman! Jag förstår inte det resonemanget, om nu kärnpunkten är att inte kunna hjälp den unge med insatser. Det kan vi göra i dag. Precis som Anita Sidén säger får polisen föra in uppgifter även om dem som är under 15 år men inte registrera dem på samma sätt som för dem över 15 år. Bara det att man vet vem det är, som också Anita Sidén här ger en skildring över, att man vet vilka ungdomar det är och antalet osv. gör att det finns alla möjligheter att sätta in stödinsatser. Jag vet att det har också gjorts. Det har meddelats till socialtjänsten från polisen, och man har på socialtjänstkontoret haft samtal med föräldrar, ungdom och polis. Det är inte så att detta är ett hinder för att hjälpa och gå vidare. Tvärtom ansluter jag mig till Alice Åström om att detta att finnas i ett register under lång tid i denna ålder kan stjälpa en i framtiden. Det finner jag ingen anledning till, men hjälpen är viktig, och den kan ges även med detta system.
Fru talman! Som alla har varit inne på är det betänkandet om unga lagöverträdare och motioner från den allmänna motionstiden som vi nu behandlar. Som flera har varit inne på är det flera motioner som har återkommit. Det må kanske stå var och en fritt att lägga fram dem om man inte tycker att man har fått gehör för dem tidigare. Unga människor som begår brott är ett allvarligt problem för såväl samhället som den enskilde och dennes familj. Det är viktigt att samhället tidigt ingriper med tydliga, konkreta och konsekventa åtgärder när ungdomar begår lagbrott. Utan att förringa allvaret i ungdomsbrottsligheten måste vi ändå konstatera att ungdomar i dag inte är mer brottsbenägna än för 20-30 år sedan. Det visar en del undersökningar. Däremot är det naturligtvis allvarligt att vålds och misshandelsbrotten har ökat. Som några har varit inne på har brott mot barn och ungdomar av barn och ungdomar också ökat. Statistiken visar på att de vanligaste brotten bland ungdomar är snatterier, stöld, misshandel, olovlig körning och skadegörelse. Ingen människa föds till brottsling. En viktig fråga är därför: Vad är det som gör att barn och ungdomar begår brott? Vi måste också tala om de omständigheter som orsakar brott. Vi vet att brottsligheten får näring i utanförskap genom ökade klyftor - och ökade klyftor skapar motsättningar och bråk - hopplöshet, otrygghet och dåliga hemmiljöer, avsaknaden av normer och regler, frånvaro av vuxna och vuxnas förebilder, drogmissbruk och misslyckad skolgång. Det är också så att vi i dag har en bristande social kontroll. Vi som vuxna bryr oss inte riktigt om när vi bevittnar när ett mindre brott begås, och vi sätter inga gränser. Vi är överens om att den viktigaste brottsförebyggande rollen spelar familjen, alltså den avgjort viktigaste resurs vi har. Men vår politiska uppgift därefter måste vara att skapa ett samhälle som ger alla barn den bästa starten i livet. Det handlar om skolpolitiken, socialpolitiken och familjepolitiken men också om arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik och bostadspolitik. Vi socialdemokrater ser en politik som på alla områden kan bidra till att skapa jämlika levnadsvillkor för alla i samhället som en av de viktigaste brottsförebyggande åtgärderna. I reservationen om familjens och skolans brottsförebyggande betydelse skriver Moderaterna och Folkpartiet att föräldrarnas personliga ansvar för att ge barnen en god uppväxt aldrig kan ersättas med offentlig service. Nej, det tror inte vi heller. Men vi socialdemokrater ser inget motsatsförhållande i detta. Båda behövs och krävs för att alla människor ska kunna leva under goda levnadsbetingelser. I Aftonbladet i dag kan vi läsa om föräldrar vars barn har sökt sig till nazistiska grupper. En mamma berättar att hon har gjort allt, hon har flyttat på sig, hon har berättat, hon har rest med sitt barn till koncentrationsläger, men hon har inte lyckats. Hon avslutar med: "Jag känner mig så fruktansvärt ensam. När man som förälder inte orkar med, då måste samhället ta över -." Det finns alltså inga motsatsförhållanden, utan det kärvs naturligtvis både-och, att både föräldrar och samhället fungerar bra. Vi delar uppfattningen om skolans betydelse när det gäller att bibringa unga människor normer och grundläggande kunskaper för att skapa de bästa förutsättningarna, men också socialtjänsten har betydelse liksom många människors tillgång till bra fritids och kulturaktiviteter. Då undrar man: Vad har t.ex. Moderaterna att komma med? Ni skriver i er motion att ni har en politik mot segregation och socialt utanförskap och att ni dessutom prioriterar uppgiften. Var någonstans hittar vi förslag om dessa prioriteringar? Inte i det här betänkandet i alla fall! Om man ska försöka tolka motionen rätt menar ni väl ändå att det har en viss betydelse i sammanhanget att vi kan motverka social segregation och social utslagning? Ni ställer ökade krav på skolans och socialtjänstens insatser. Det torde väl ändå kräva att man får resurser för att uppfylla de kraven. I motionen lämnad med anledning av regeringens vårproposition vill ni förvisso ge polisen ökade resurser, utöver vad regeringen föreslagit, men samtidigt vill ni spara in på resurser till skola, vård och omsorg med 14 miljarder, som Alice Åström har varit inne på redan. Dessutom sparar ni in pengar till utsatta bostadsområden i storstäderna, satsningar som faktiskt är till för att motverka social segregation och socialt utanförskap, som ni säger är prioriterade uppgifter för er. Brottsförebyggande åtgärder är viktiga, men ni gör sannerligen inte särskilt mycket för att de ska bli verklighet. Jag övergår till att kommentera de olika förslagen i betänkandet. I reservation 1 vill Moderaterna och Folkpartiet att regeringen gör en översyn av hur den nuvarande lagstiftningen kan förbättras i syfte att tydliggöra och stärka föräldrarnas och andra vårdnadshavares ansvar i rollen som goda fostrare, normöverförare och brottsförebyggare. Det bör även inbegripa utvecklingen av skolans och socialtjänstens förebyggande arbete. Det hade kanske varit bra att man hade angett på vilket sätt man skulle kunna stärka föräldrarnas ansvar i rollen som goda fostrare. Annars framgår föräldrarnas och vårdnadshavarnas ansvar för barnen klart och tydligt i föräldrabalken - att se till att barnens behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda, att barnen får den tillsyn de behöver, får tillfredsställande försörjning och utbildning samt att svara för att barnen står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan. Föräldrar kan behöva stöd och hjälp i sin fostrande roll. Det är också en av åtgärderna i det nationella brottsförebyggande programmet. När det gäller skolans roll pågår en del arbete, och det beskrivs utförligt i betänkandet. Jag tänker inte gå närmare in på det. Det är viktigt att myndighetssekretessen blir föremål för en översyn om den nu lägger hinder i vägen. Vi har under ett antal år hört att den är i vägen för ett gott samarbete. Man kan verka på olika sätt. Jag var på besök i en kommun, och där hade man lagt samman skolstyrelsen med individ och familjeomsorgen, just för att komma runt att det fanns två nämnder som behandlade samma barn. Moderaterna tar i reservation 2 upp frågan om föräldrars skadeståndsansvar. Här sker också en översyn, och det är säkert att det arbetet bedrivs så skyndsamt som möjligt. I reservation 3 anför Kristdemokraterna och Centern att en utredning bör tillsättas i syfte att öka kunskaperna om barns brottslighet. Här pågår också en hel del projekt. Jag tror att det finns mycket kunskap om omfattningen av barns brottslighet. Annars kan jag instämma i att det är viktigt att vi har den kunskapen för att kunna sätta in de rätta åtgärderna. Jag ska inte gå in på det som vi tidigare har varit inne på när det gäller medling och familjekonferenser. Jag kan instämma i att erfarenheterna har visat sig vara goda i försöksverksamheterna. Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att analysera medlingens roll i rättssystemet och att utvärdera försöksverksamheten. Det ska redovisas i oktober i år. Vi tycker inte att man behöver utvidga försöksverksamheten. Det är bättre att man avvaktar utvärderingen som har gjorts och att man tar till vara de erfarenheter som har uppnåtts innan man går vidare och kanske inte bara bedriver försöksverksamhet utan också skapar en permanent verksamhet. Vi är ense om att det är en bra modell för att få ungdomar att upphöra med sin brottsliga verksamhet. I reservation 5 om påföljdssystemet för unga vill moderaterna avskaffa den nyligen införda påföljden för unga lagöverträdare och ersätta den med en snarlik påföljd inom kriminalvårdens ram. Jag har lite svårt att se vad det skulle kunna förbättra. Ni skriver i reservationen att lagstiftningen är dålig, att den är i vanrykte och att den är förknippad med misslyckanden. Jag undrar om ni menar den senaste lagstiftningen som antogs på området och trädde i kraft den 1 januari 1999. Man borde väl rimligtvis avvakta och se hur den fungerar innan man förkastar den. För dem som begår brott som inte föranleder omhändertagande måste ändå socialtjänsten komma in. Här har också skett en uppstramning, nämligen att socialtjänsten ska ange något slags plan för hur den unges kriminalitet ska komma till rätta. I reservation 6 anför kd att det är viktigt att åtgärder vidtas redan under verkställigheten och föreslår ett system med kontaktpersoner för de intagna. Jag har varit inne på den frågan lite grann. Det ska vara en behandlingsplan. Det ska komma mer resurser. Jag utgår från att de resurserna inte bara handlar om det fysiska, dvs. att skaffa fler platser, utan också om att behandla den dömde så att den dömde blir förberedd för tillvaron utanför institutionen. Det är svårt med hur detta ska fungera i praktiken. Det är en ganska ny form. Vi får avvakta och se huruvida detta fungerar. Kontaktpersoner ska finnas inom socialtjänsten under denna tid, men det fungerar inte alltid. Vi får lyfta fram detta särskilt i samband med en uppföljning och utvärdering. Sedan finns reservation 7, där moderaterna begär polisstöd för hämtning av barn och ungdom. Det går redan att göra för de barn som befinner sig i sådana miljöer. Det vore kanske att använda polisens resurser på ett onödigt sätt. Moderaterna har givit föräldrarna ett stort ansvar som de borde ta. Det ska inte undandras dem nu. Tidigare talare har varit inne på reservation 8 om registrering av barn under 15 år och drogtester av barn under 15 år. Vi socialdemokrater har ingen annan uppfattning än den som har framförts av Alice När det gäller de särskilda jourdomstolarna avvaktar vi utvärderingen. Handläggningstiderna har gått ned. Jag kan instämma i vad Alice Åström har sagt där, dvs. att hon har pekat på att en del brott kan ta lång tid att utreda för att få bra kvalitet i utredningen. Det handlar också om rättssäkerhet för de unga. I reservation 11 tar Vänsterpartiet och Miljöpartiet upp frågan om att ungdomars särskilda behov blir beaktade vid en häktningssituation. Vi har ingen annan uppfattning om att det kan behövas särskilda insatser. Men vi har inga belägg för att frihetsberövade ungdomar skulle behandlas inhumant eller med bristande respekt. Vi utgår från att kriminalvården följer vad som diskuteras i kammaren och tar till sig det och är väl informerade om intentionerna i FN:s barnkonvention. Vi anser, liksom tidigare, att det är en fråga för kriminalvården. Fru talman! Som jag inledningsvis sade har vi haft förslagen till behandling tidigare i kammaren. Det pågår en hel del arbete på olika håll, t.ex. Regeringskansliet och BRÅ. Det är viktigt att vi för diskussioner kring brottens orsaker och betydelsen av goda levnadsvillkor för människor i ett brottsförebyggande perspektiv. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det gäller reservationen om frihetsberövade ungdomar, dvs. de få som sätts i häkte. Margareta Sandgren sade att man inte stöder denna reservation eftersom man inte vet hur dessa ungdomar har det. Men reservationen går ut på att just det ska undersökas. Det handlar om att ge en utredning i uppgift att kartlägga situationen för den grupp häktade som är under 18 år. Från samtliga partier hade man detta krav. Det måste ju ha uppkommit därför att det finns signaler om att inte alla klarar av denna häktning. Därför skulle det vara intressant att få reda på hur det verkligen förhåller sig. Men detta uppdrag tar tydligen inte kriminalvården på sig av sig själv. Därför skulle vi här från riksdagen ge detta uppdrag. Det hade inte varit så omfattande eftersom det inte är så många ungdomar det gäller.
Fru talman! När det inte är så många skulle man i och för sig kunna få reda på hur det ser ut utan att man skulle behöva tillsätta en utredning. På något sätt är det ändå kriminalvårdens angelägenhet att titta på den här frågan. När jag har frågat är det så att man faktiskt tar hänsyn till de unga. Jag tycker inte att vi ska utgå från att man inte gör det. Sedan kan det kanske i vissa fall förbättras. Tidigare har det framkommit - och det är också en sådan här återkommande motion när det gäller det här betänkandet om unga lagöverträdare - att man ville ha alternativ till de vanliga häktena. Den problematiken har vi ju tidigare berört. Det var kanske inte så lyckat eftersom den möjligheten inte står till buds överallt.
Fru talman! Det är ju en lek med ord när det gäller det här med utredning. Det är inte det vi menar. Jag ser att det står så i reservationen. Men i motionsyrkandet står det faktiskt att man ska ge Kriminalvårdsstyrelsen och Socialstyrelsen i uppdrag att se över häktesverksamheten, och det hade ju varit rimligt.
Fru talman! Vi har ju ledamöter i den här riksdagen som också sitter i Kriminalvårdsstyrelsen, så det går ju att väcka den frågan utan att man drar i gång en utredningsprocess när det handlar om så få ungdomar.

Fru talman! Jag tänker uppehålla mig några minuter vid ämnet brottslighet bland barn. Då tänker jag främst på personer under 15 år. Det är inte alldeles enkelt att få grepp om brottsligheten bland personer i denna ålderskategori eftersom de ej är straffmyndiga och det därmed är svårt att få fram statistik. Dessvärre verkar utvecklingen inom barnbrottsligheten ha likheter med utvecklingen när det gäller brottslighet bland ungdomar över 15 år. Fru talman! Först vill jag framhålla att jag har samma uppfattning om familjens ansvar och familjen som brottsförebyggande resurs när det gäller unga lagöverträdare som den som utskottet företräder i betänkandet. Kia Andreasson nämnde här tidigare att ungdomsbrottsligheten ligger på en hög, jämn nivå och att ungdomsrånen ökar. Margareta Sandgren var inne på ungefär samma tankegång. Hon sade att ungdomen inte är mer brottsbenägen i dag än för 20-30 år sedan. Hon säger också att det finns mycket kunskap att ta till när det gäller att försöka komma till rätta med de här problemen. Brottsdebuten har faktiskt sjunkit under senare år. Det finns en rapport från BRÅ, Strategiska brott. I den framgår det att debutåldern oftast ligger på 12-13 år. Men för 20-30 år sedan låg den på 15-16 år. Därför kommer inte barnbrottslingarna - och då menar jag de som är under 15 år - inte med i statistiken. Det visar sig nämligen att barnbrottsligheten har ökat ganska markant under 90-talet, vilket jag strax ska komma in på. Sedan är det väsentligt, som Kia säger, att ungdomsrånen ökar. Det är allvarligt. Det är ju ett av de strategiska brotten som medför förhöjd risk att så småningom hamna i kronisk brottslighet Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har antalet brott som efter brottsanmälan klarats upp genom nedläggning på grund av att den skäligen misstänkte är under 15 år successivt ökat under 1990-talet. 1992 var antalet 10 556. Under tre år skedde sedan en ökning till drygt 12 000 brott. Denna nivå var tämligen oförändrad fram t.o.m. 1997, vars antal, 12 113, finns angivet i utskottets betänkande. Tyvärr, fru talman, är den uppgiften ej speciellt färsk. Här borde texten i betänkandet ha uppdaterats. Under 1998 ökade nämligen barnbrottsligheten markant, vilket klart framgår av BRÅ:s statistik. Den säger att 1998 var det 13 240 brott som klarades upp genom nedläggning på grund av att den skäligen misstänkte var under 15 år. Det borde ha funnits med i betänkandetexten i stället för den gamla uppgiften från 1997. Faktiskt är ökningen under 1998 nästan dubbelt så stor som den tidigare största årliga ökningen under de sex åren 1992-1998. Ser man till sexårsperioden som helhet innebär den en ökning med hela 25 %, vilket är mycket allvarligt. Här måste man komma ihåg att dessa siffror ändå inte säger hela sanningen om barnbrottsligheten eftersom det uteslutande rör sig om skäligen misstänkta. Många åker aldrig fast, och mörkertalet kan förmodas vara stort. Dock får siffrorna anses spegla en alarmerande utveckling. För 1999 har BRÅ ännu ingen statistik färdig när det gäller denna typ av brottslighet. Däremot har man i en färsk rapport när det gäller ungdomsbrottslighet, rubricerad Ungdomar som rånar ungdomar, BRÅ rapport 2000:6, visat att det polisanmäldes lika många ungdomsrån i Stockholm och Malmö under det första halvåret 1999 som det gjordes under hela 1998. Skulle tendensen vara likartad när det gäller barnbrottsligheten är läget än mera alarmerande. Fru talman! I mitt tidigare verksamma liv har jag arbetat som speciallärare på grundskolans högstadium. Jag hade hand om en s.k. observationsklass under åren 1970-1985. I denna klass var det som mest 6-8 elever i åldern 13-16 år, och de som gick där hade av olika anledningar svårt att anpassa sig i den vanliga klassen. Ej sällan var de kriminellt belastade och var med jämna mellanrum i polisförhör. I klassen hade vi många samtal som rörde sig om etik och moral, brott och straff osv. Eleverna var öppna och jag fick en god inblick i hur de såg på sitt eget och andra jämnåriga kamraters kriminella agerande. Det var mest fråga om snatterier i affärer och stölder av framför allt cyklar och mopeder. Däremot handlade det aldrig om att råna andra, vare sig yngre eller äldre. Ej heller läste man då i tidningar om barn som rånade andra barn, vilket tyvärr händer nu för tiden. Fru talman! Det är en mycket angelägen fråga, särskilt mot bakgrund av BRÅ-rapporten Strategiska brott, som bl.a. visar på vilka debutbrott som indikerar hög risk för fortsatt brottskarriär, s.k. strategiska brott. Rapporten bygger på drygt 33 000 personer födda år 1960 som lagförts någon gång under perioden 1975-1997. BRÅ tar upp tre strategiska brott. Det brott som i störst utsträckning kan kallas ett strategiskt brott är tillgrepp av fortskaffningsmedel. 27 % av de personer som i sin debut lagförs för tillgrepp av fortskaffningsmedel kommer i sitt fortsatta liv att tillhöra den lilla grupp som svarar för 50 % av den totala brottsligheten. Men även rån och stöld är brottstyper som förtjänar benämningen strategiska brott. Risken för att de som i sin debut lagförs för rån ska bli kroniska brottslingar är 19 %, och 16 % för dem som debuterar med stöld. Enligt BRÅ:s definition är en kronisk brottsling en person som har lagförts minst nio gånger. Oroväckande är att risken att bli kronisk brottsling ökar med sjunkande debutålder. 16 % av dem som har fått en lagföring vid 15-17 års ålder hamnar i gruppen kroniska brottslingar, vilket kan jämföras med endast 5 % av dem som har debuterat i 18-20 Man frågar sig då hur stor risken att bli kroniker är för det barn som brottsdebuterar i 12-14-årsåldern, vilket faktiskt är den ålder då de allra flesta brottsdebuterna sker. Är den risken ännu större än motsvarande risk för 15-17-åringar? På det har BRÅ ingen statistik. Om en ungdom i åldern 15-17 år brottsdebuterar med stöld ökar risken från 16 % till 27 % att bli kronisk brottsling. Man frågar sig om risken är ännu större för ett barn under 15 år som debuterar med stöldbrott. Ett på sitt sätt intressant faktum är att BRÅ inte har någon uppgift när det gäller risken att bli kronisk brottsling för den ungdom i åldern 15-17 år som debuterat med rån, eftersom de personer i undersökningen som brottsdebuterade med rån i 15-17 årsåldern 1975-1977 var så få. Det ligger i linje med min tidigare redovisade uppfattning att rånbrottslighet bland barn och ungdomar var tämligen sällsynt på Mot bakgrund av förhöjningsrisken att bli kronisk brottsling när stöld är debutbrottet kan man våga anta att ca 30 % av de ungdomar i åldern 15-17 år som brottsdebuterar med rån blir kroniker. Man frågar sig då: Hur stor är risken att barn under 15 år så småningom blir kroniska brottslingar därför att de har brottsdebuterat med rån? Många har dessvärre gjort det. Ej oväntat företer brottsligheten bland barn likheter med de brott som ungdomar över 15 år ägnar sig åt. Det framgår bl.a. av den tidigare nämnda rapporten från BRÅ om ungdomsbrottslighet. Enligt den rapporten var 25-30 % av de gärningsmän som under 1999 i Stockholm och Malmö ägnade sig åt rån barn under 15 år. 25-30 % av dem som ägnade sig åt rån var barn under 15 år. 50-60 % var i åldern 15-17 år. Fru talman! Som jag tidigare påpekat har barnbrottsligheten ökat med 25 % under perioden 1992 1998, samtidigt som den verkar ha fått en ny dimension, rånbrottslighet. Det finns ingen tillgänglig statistik på området, men mot bakgrund av brottsutvecklingen bland ungdomar i åldern 15-17 år är det ej orimligt att anta att brott begångna av barn under 15 år ändrat karaktär på så sätt att det i dag mer än tidigare handlar om s.k. strategiska brott, vilka medför högre risk att bli kronisk brottsling. Här har vi ett mycket allvarligt problem. Vi måste få bukt med den ökande barnbrottsligheten. Annars är risken stor att brottskronikernas antal på sikt kommer att öka. Det är av yttersta vikt att så tidigt som möjligt komma till rätta med denna brottslighet. Ju tidigare verkningsfulla ingripanden kan ske ske i barnets begynnande brottskarriär, desto större är möjligheten till social anpassning hos den unge till ett liv utan brottslighet. Frågan är så allvarlig att vi kristdemokrater vill att regeringen tillsätter en utredning som dels kartlägger barnkriminaliteten när det gäller såväl vanliga som strategiska brott, dess utveckling, omfattning och orsaker, dels föreslår åtgärder för att komma till rätta med densamma. Fru talman!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
Fru talman! Jag tycker att många av de statistiska uppgifter som Ingemar Vänerlöv här lämnar är väldigt viktiga. De ger oss väldigt mycket kunskap. Jag tycker ändå att det finns oerhört mycket kunskaper redan i dag om brott begångna av barn, både sådana som på grund av straffomyndighet leder till åtalsunderlåtelse och sådana som redovisas i BRÅ:s senaste rapport. Jag måste fråga om inte en av de viktigaste åtgärderna nu måste vara att följa upp den statistik och den kunskap som vi nu har fått och att utveckla en strategi för de här företeelserna. Jag ser en fara i att börja dela upp detta alldeles för mycket. Vi talar om barnbrottslingar och ungdomsbrottslingar. Jag tror att vi inte bör fixera alltför mycket på det här. Jag förstår av Ingemar Vänerlövs anförande att det i dag finns mycket material och att man inom BRÅ gör väldigt mycket. Man forskar också väldigt mycket om just de här viktiga frågorna. Jag har lite svårt att förstå varför vi ska göra en kartläggning av det här ämnet när vi har BRÅ, som ständigt arbetar med att ge oss material. Det är väl viktigare att vi använder det material som vi får och vidareutvecklar politiken.
Fru talman! Naturligtvis ska vi använda det material som vi har, men jag kan exempelvis bara som en liten parentes nämna att det i det material som finns tillgängligt hos BRÅ och som nämns i vårt betänkande inte fanns med ens någonting om den nästan galopperande utvecklingen under 1998. För att förenkla resonemanget vill jag säga att jag talar om barnbrottslingar när det gäller ungdomar som inte är straffmyndiga. Det har först och främst på senare tid skett en enorm ökning som ingen riktigt har väntat sig. Den är dessutom dubbelt allvarlig i och med att det handlar om rånbrottslighet, som är en tämligen ny företeelse i dessa kategorier. Vi läser och hör på TV nästan dagligdags om detta. Eftersom det då handlar om strategiska brott menar jag att man här måste ta ett extra tag. Det är nog bra med allt det material som finns, men det gäller här att ta ett samlat grepp över hela fältet. Det är bättre att vara ute lite grann för tidigt än att komma sent, när utvecklingen kanske har skenat ifrån oss.
Fru talman! Jag vill också poängtera att det ligger en viss fara i att titta på statistik och att prata om den galopperande utvecklingen och den kraftiga förhöjningen. Jag tror att vi som politiker måste vara lite försiktiga med att säga att vi just nu har en exploderande utveckling, på grundval av uppgifter från ett enskilt år. Visst ska man vara vaksam, men jag tror att man kan tillmäta ett år alldeles för stor betydelse när man ser en sådan här ökning.

Också det ger utslag i statistiken. Jag tror alltså att det är farligt att med ett år som utgångspunkt peka på en utveckling och kräva att åtgärder måste vidtas. Vi måste se på utvecklingen i ett längre perspektiv. Jag tror att det är farligt att nu säga att vi har en galopperande utveckling.
Fru talman! Det handlar ju inte, Alice Åström, om ett enskilt år. Om Alice lyssnade noga på mig vet hon att jag nämnde utvecklingen under perioden 1992 1998. Jag sade att det började med ca 10 500 anmälda brott där den skäligen misstänkte var under 15 år. 1997 ligger antalet kvar på 12 000. Hade det då fortsatt att ligga kvar på 12 000 eller bara ökat med något hundratal eller så, hade jag kunnat hålla med Alice Åström. Men det ökar plötsligt med över 1 000 brott från ett år till ett annat. Jag menar att detta sett mot utvecklingen sedan 1992 är alarmerande, i all synnerhet som vi vet att under det senaste året har i alla fall rånbrottsligheten mer eller mindre exploderat bland ungdomar. Jag tror att inte ens Alice Åström säger emot det.

Fru talman! I dagens betänkande föreslås effektiviseringar i handläggningen av strafföreläggande. Vi moderater har ingen annan uppfattning än utskottsmajoriteten då det gäller förslagen till effektiviseringar i den nu aktuella propositionen. I slutet av 1996 behandlade riksdagen justitieutskottets betänkande Utökad användning av strafföreläggande. Vid den riksdagsbehandlingen godkände riksdagen att möjligheten att utfärda strafföreläggande utökades till att även omfatta de fall där det är uppenbart att rätten skulle döma till villkorlig dom eller villkorlig dom i förening med böter. Undantagna var dock de som inte hade fyllt 18 år. Villkorlig dom är en allvarlig påföljd även om en del av dem som döms till denna påföljd dessvärre inte alltid inser allvaret. Straffvärdet ligger på fängelsenivå. Fru talman! Flera av dem som kan komma i fråga att få villkorlig dom genom strafföreläggande är just unga människor. För dessa unga är det både pedagogiskt och förebyggande att deras fall tas upp vid en domstolsförhandling. Här är vi naturligtvis överens. Det är viktigt att den unge i tid inser att han eller hon är inne på farliga vägar. En domstolsförhandling kan vara det tillfälle då en negativ utveckling bryts. Vår uppfattning vid den tidpunkten och i dag är att även de som är 18-21 år skulle undantas från den s.k. effektiviserade handläggningen. I den kritik som vi framförde då fick vi stöd av bl.a. Lagrådet, som skrev: Det finns anledning att räkna med att en rätt betydande del av målgruppen för den föreslagna reformen kommer att bestå av lagöverträdare i åldern 18-21 år. Vi anser fortfarande att ungdomar mellan 18 och 21 år borde vara undantagna från att villkorlig dom utfärdas genom strafföreläggande. Det finns ett stort värde inte minst ur pedagogisk och brottsförebyggande synpunkt att unga brottslingar får sin påföljd vid domstolsförhandling. Detta har vi uttryckt i ett särskilt yttrande till detta betänkande. Det är det sätt vi kan reagera på vid det här tillfället. Fru talman! Avslutningsvis vill också jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.

Fru talman! Sju motioner från sju olika partier behandlas i lagutskottets betänkande nr 20 för innevarande riksdagsår, i vilket frågan om kapitalanvändning i avkastningsstiftelser tas upp. Samtliga motionsyrkanden går ut på att ge regeringen i uppdrag att pröva frågan om lagändringar i syfte att underlätta för s.k. avkastningsstiftelser att dela ut medel som kommer av realisationsvinster i samband med omsättning av värdepapper och andra tillgångar i stiftelserna. gällande stiftelselagens sjätte kapitel. De är, vilket delvis ligger i sakens natur, ganska restriktiva. Det måste nämligen finnas garantier för att stiftarens vilja i allt väsentligt respekteras, inte bara i fråga om ändamålet eller ändamålen med pengarna utan också i frågor om placering av stiftelsens tillgångar och hur olika medel får disponeras. Då stiftelseförordnanden kan vara mer eller mindre tydliga i sina formuleringar - en del är dessutom av gammalt eller mycket gammalt datum - uppstår ibland tolkningsbryderi för förvaltare eller styrelse när det gäller att på bästa sätt försöka uppfylla stiftelsens ändamål. Inte minst ordet avkastning kan därvid ge upphov till skilda tolkningar. Av stiftelselagen framgår att med avkastning ska i första hand förstås löpande avkastning, dvs. ränta och utdelning direkt knuten till viss förmögenhet, såvida inte förordnandet eller övriga omständigheter talar för en annan ordning. Avkastning i form av värdestegring, som alltså inte är att jämställa med vanlig ränta eller utdelning, föranleder med hänsyn till föreskrifter i en del stiftelseförordnanden att åtskillnad ska göras beträffande möjligheten att använda medlen till uppfyllande av stiftelsens ändamål.

Mindre pengar till angelägna ändamål blir därvid följden, vilket enligt oss moderater är illa. Kammarkollegiet medgav i permutationsbeslut den 30 december 1999 Nobelstiftelsen, som bildades för ca 100 år sedan, rätten att anpassa sina bestämmelser till de förhållanden som råder inom modern kapitalplaceringsverksamhet för att på sikt både kunna öka prissummorna och realvärdet av stiftelsens tillgångar.

Och i den mån lagstiftning behövs bör regeringen snarast återkomma med förslag härom till riksdagen. Fru talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Dagens betänkande LU20 handlar om kapitalanvändning i avkastningsstiftelser. Till betänkandet finns en reservation av moderaterna. I reservationen föreslås en lagändring, så att det blir möjligt för avkastningsstiftelser att dela ut all realisationsvinst som uppkommer efter omsättning av stiftelsernas tillgångar. Fru talman! Redan från början vill jag yrka avslag på Moderaternas reservation och bifall till utskottets hemställan i betänkandet. I Sverige har vi två typer av stiftelser. Den ena typen karakteriseras av att stiftelsen tjänar sitt syfte genom att tilldela fysiska personer avkastningen på förmögenheten. Den andra typen karakteriseras av att den som regel tjänar sitt syfte genom att utöva näringsverksamhet. I båda formerna är stiftelserna måna om sitt grundkapital. Det består normalt av värdepapper och banktillgodohavanden. Enligt stiftelselagen kan eller flera fysiska personer åta sig ansvaret att förvalta stiftelsens förmögenhet. Styrelsen eller förvaltaren ansvarar för att föreskrifterna till stiftelseförordnandet följs. Enligt regeringens föreskrifter står alla stiftelser under en tillsynsmyndighets ansvar. Oftast är det länsstyrelsen i det län där stiftelsen har sitt säte. Av stiftelselagen framgår under vilka förutsättningar en permutation kan komma till stånd. Dessa frågor, alltså frågor om permutation, prövas av Fru talman! I reservationen påpekas vilken avsevärd förmögenhetsmassa de svenska stiftelserna omfattar. Som exempel nämns Nobelstiftelsen. Man påpekar också att den tolkning som länsstyrelserna gör av avkastningsbegreppet begränsar stiftelsers möjlighet att dela ut priser som finansierar forskning, utveckling, m.m. Föreskrifterna för stiftelseförordnanden är ofta skrivna i äldre tider. I många stiftelser måste föreskrifterna moderniseras. Det är då styrelsen eller förvaltaren som måste tolka förordnandet så att stiftelsens ändamål kan uppfyllas. Begreppet avkastning blir centralt, eftersom föreskrifterna om kapitalanvändning oftast relateras till avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Det är viktigt för avkastningsstiftelser att det finns garantier för att stiftarens vilja respekteras så mycket som möjligt när stiftelsens förmögenhet förvaltas och att man ser till vilka medel som får användas för att tjäna stiftelsens ändamål. I lagrådsremissen sägs att man med avkastning bör tänka sig en avkastning som är relaterad till en av stiftelsen ägd förmögenhet. Det innebär löpande avkastning i form av ränta och utdelning. I reservationen påpekas också att eventuell realisationsvinst ska räknas till avkastningen. I så fall kan även reavinsten ingå i den avkastning som stiftelsen delar ut till pristagarna. I många stiftelser, och speciellt i förordnandet i Alfred Nobels testamente, påpekas att kapitalet ska investeras i säkra fonder, och den årliga räntan på dessa investeringar ska delas ut som pris till nobelpristagarna. Fru talman! I början av 1998 ansökte Nobelstiftelsen hos Kammarkollegiet om att genom permutation få ändra föreskrifterna för stiftelsen gällande vad som ska tas i anspråk för utdelning. I ansökan tas upp att även reavinsten som uppkommit vid omsättning av stiftelsens tillgångar ska delas ut, jämte den årliga direktavkastningen. 1999 att Nobelstiftelsen får ändra i sina föreskrifter. Det blir möjligt för stiftelsen att dela ut även realisationsvinst i samband med nobelpriset, och inte bara direktavkastningen. Fru talman! Med hänvisning till detta finner utskottet ingen anledning att ändra lagstiftningen, som föreslås i reservationen. Den gällande ordningen ger utrymme för anpassning av föreskrifterna när förhållandena kräver det. Utskottet har inget annat förslag än att man genom Kammarkollegiet ska reglera avkastningsstiftelsernas föreskrifter. Enligt utskottet föreligger inget lagstiftningsbehov, och inga andra åtgärder behövs med anledning av vad som anförs i reservationen. Med detta, fru talman, yrkar jag avslag på reservationen och bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Fru talman! Först och främst vill jag säga att vi inte nödvändigtvis föreslår att lagstiftningen ska ändras i reservationen, utan vi påkallar bara riksdagens uppmärksamhet. Vi vädjar till riksdagen om att ge regeringen uppdraget att pröva om det behövs någon kompletterande lagstiftning här. Det finns goda skäl för det. I förarbetena till stiftelselagen riktade Lagrådet invändningar mot uttalandet att man i begreppet avkastning bör förstå sådan avkastning som är direkt knuten till den av stiftelsen innehavda förmögenheten, dvs. löpande avkastning i form av ränta och utdelning. Detta kritiserade Lagrådet, och man yttrade att det inte minst mot bakgrund av den utveckling som ägt rum på värdepappersmarknaden många gånger skulle framstå som konstlat och från ekonomisk synpunkt omotiverat att göra en åtskillnad mellan löpande avkastning och avkastning i form av värdestegring. Vi tycker att det finns anledning att ta fasta på den formuleringen från Lagrådet, som regeringen i sitt slutliga förslag till riksdagen inte tog fasta på. Man lämnade Lagrådets påpekande utan avseende. Vi tycker att det finns anledning att fästa avseende vid det.
Fru talman! Skillnaden mellan Henrik S Järrel och oss är att han vill att vi ska ha en lagstiftning som generaliserar och att alla stiftelser ska behandlas inom samma lag. Med gällande ordning finns det utrymme för att ta hänsyn till vissa förändringar vad gäller stiftelserna och föreskrifterna, osv. Jag tror inte att det behövs någon lagändring i dag.
Fru talman! Som vi påpekar i reservationen kan vi inte riktigt bedöma det så att Kammarkollegiets beslut i Nobelstiftelseärendet kan läggas till grund för den fortsatta rättstillämpningen i detta ärende. Vi tycker att det vore skäl i att regeringen fick titta närmare på bestämmelserna i stiftelselagen i den del som reglerar frågan om när man kan medge permutation och förändring av reglerna när det gäller användningen av olika kapitalavkastningar. Vi är sju olika partier - samtliga riksdagens partier - som har väckt motioner i denna del. Vi tycker inte att det är konstigt om riksdagen också skulle våga ställa sig bakom vädjan att regeringen tittar på denna lagstiftning. Det är inte så konstigt.
Fru talman! Det är klart att det kan vara en förutsättning, som Järrel påpekar. Men samtidigt vill jag säga att varje stiftelse skulle kunna lämna sina föreskrifter till Kammarkollegiet om det fanns svårigheter. På så sätt får styrelse och förvaltare tänka igenom om förändringar som de vill göra är grundliga. Är det så kan de lämna föreskrifterna till Kammarkollegiet och få tillstånd. Det har vi ett exempel på när det gäller nobelpristagare. Jag tror att den ordning som finns i dag ger utrymme för att man ska kunna klara detta problem.

Herr talman! Det var en liten överraskning att se herr talman här. Jag har inte hunnit ändra i mitt manus. Därför hoppas jag att jag kan smickra herr talman med att kalla herr talman för fru talman någon gång. Denna vackra vårkväll är det alltså dags att behandla regeringens proposition nr 89, Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Härigenom genomförs i svensk rätt Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentskydd vid distansavtal, det s.k. distansavtalsdirektivet. Den föreslagna lagen innehåller också bestämmelser om hemförsäljning och ersätter den nuvarande hemförsäljningslagen från år 1981. Den nya lagstiftningen är avsedd att träda i kraft den 1 juni år 2000. Så står det i sammanfattningen i betänkandet. Vi moderater har i vår motion yrkat att riksdagen ska avslå propositionen i dess helhet. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 1. Direktivet kom till innan Internet var en faktor att räkna med på distansavtalsområdet, vilket också märks i dess utformning. Direktivets regler är inte avpassade för den nya handelssituationen, att konsumenten själv uppsöker butiker på Internet för att sedan själv ta initiativet till köp. På Internet är det alltså inte fråga om att kunden blir överraskad av näringsidkarens försäljningsinitiativ. Tvärtom är det kunden själv som avgör när, var och vad han eller hon vill handla. Det verkar som om man i EU inte har avsett att denna lag ska gälla för e-handel. Det visar det faktum att man nu håller på med ett förslag till ehandelsdirektiv. Därför anser vi att regeringen borde ges i uppdrag att inom EU verka för att detta direktiv omförhandlas. Det logiska är alltså, herr talman, att avvisa propositionen. Regeringen har dessutom passat på att lägga ihop implementeringen av detta direktiv med hemförsäljningslagen. Det är inte bra. Hur ska folk då hitta reglerna för hemförsäljning, t.ex.? Regler för köp på den minsta distansen, nämligen i det egna hemmet, ska stå att finna i distansavtalslagen. Det kommer att förvilla både köpare och säljare. Som jag tidigare sade är det skillnad mellan att själv söka upp en säljare för att köpa en vara som man vill ha och att ta emot en hemförsäljare som vill sälja en vara som man dittills inte hade tänkt köpa. Därför tycker vi att man inte skulle ha lagt ihop dessa två lagar till en. Detta, herr talman, gällde lagens översiktliga innehåll, direktivet och hemförsäljningslagstiftningen. När det sedan gäller handläggningen av implementeringen finns det en hel del övrigt att önska. Det gäller främst tidsaspekten. Direktivet antogs den 29 maj 1997. Man har alltså haft tre år på sig. I elfte timmen, närmare bestämt den 17 februari, var man färdig att inhämta Lagrådets yttrande. Det yttrade sig den 7 mars. Den 16 mars lämnades propositionen till riksdagen. I dag är det den 10 maj, och det ser väl ut som om riksdagen kan votera i morgon. Jag anser att klockan därmed är över tolv. Efter 14 arbetsdagar, den 1 juni, ska lagen gälla. Detta kan inte vara rimligt. Vilket utrymme har då riksdagen? Det är för litet, för att inte säga inget. Det finns en anledning, herr talman, demokratisk och konstitutionell, till att regeringen inte på eget bevåg ska kunna stifta lagar. Den folkvalda riksdagen måste ha rådrum och en rimlig chans att bereda, förändra, återremittera eller rent av förkasta propositioner. Att återremittera eller förkasta förslaget är helt uteslutet, eftersom EU då kan utdöma skadestånd eller vite mot Sverige. Ett ärende som måste behandlas i tidsnöd är alltför ofta ett dåligt berett ärende. Det är de svenska konsumenterna och de svenska handlarna som blir lidande av detta. Förslaget, som regeringen nu har lagt fram för oss riksdagsledamöter, är ogenomtänkt, dåligt strukturerat och passar dåligt in i en modern värld. Jag vill protestera mot senfärdigheten, nonchalansen och den brist på respekt för riksdagen som lagstiftare som man visar. Nu kan man tycka att detta förslag inte är någon kioskvältare. Det kan så vara. Men hur ska vi reagera när vi står inför ett för medborgarna viktigare och intressantare förslag som behandlas på samma sätt? Vår svenska regering har inte verkat göra sig mödan att sätta sig in i frågeställningen och direktivets syfte eller ännu mindre satt detta i ett dagsaktuellt Internetperspektiv. Därför hade det varit bättre om regeringen hade nöjt sig med att implementera direktivet rakt av. Nu har regeringen i stället lagt fram ett förslag som är ännu sämre anpassat till utvecklingen än det tre år gamla direktivet. Och detta sker i IT landet framför andra i världen med en konsumenttradition som redan i dag har tagit en stor del av ansvaret från vuxna kloka konsumenter. För näringslivet ställer lagen till problem och kostnader. En så kort tid mellan lagens behandling i riksdagen och införandet som en halv månad ger inte näringslivet över huvud taget någon tid för erforderliga förberedelser och omställningsåtgärder med anledning av de omfattande krav som lagförslaget innebär. Som ett exempel på de problem som de snäva tidsramarna orsakar kan nämnas att det inom postorderbranschen nu kommer att bli nödvändigt att trycka upp nya kataloger inför kommande säsong för att man ska uppfylla den föreslagna lagens krav på information. I regeringens egen skrivelse Elektronisk handel från 1997/98 anges att utvecklingen av den elektroniska handeln ska bedrivas av marknadens aktörer och att reglering endast bör tillämpas när branschstandarder och avtal inte är tillräckliga åtgärder. Det talas vitt och brett från näringsministern och statsrådet Sahlin om hur gott företagarklimat vi ska ha i Sverige. Det talas om hur hög IT-användningen ska bli. Då är det för mig och säkert för svenska folket utanför denna sal helt ofattbart att man nu försvårar, för att inte säga förhindrar, utvecklingen inom ehandeln. Detta, herr talman, var vad jag hade att säga om handläggningen och tidsaspekten. Härefter vill jag diskutera innehållet i själva förslaget. Förändringar i direktivet har gjorts så, att strängare regler gäller för företag som säljer till svenska konsumenter. Visserligen gäller minimiregler, och Sverige har möjlighet att göra det svårare att sälja till svenska konsumenter än till EU:s övriga konsumenter. Svenska konsumenter är emellertid, enligt min uppfattning, mer betjänta av en harmonisering än av särregler som gäller bara dem. Färre företag kommer att anse det mödan värt att sälja till konsumenter i det krångliga och udda landet uppe i norr. Distansavtalsdirektivet undantar auktioner. Det är ett välmotiverat undantag, tycker vi moderater. Det ligger i auktionens natur att lagt bud ligger och att avtal ska hållas. En ångerrätt vid auktionsförsäljning skulle dessutom kunna missbrukas, exempelvis av aktörer som först trissar upp priserna och sedan frånträder avtalet om vederbörande råkar avge det högsta budet. Man ska väl inte tipsa oseriösa köpare, men det skulle med den föreslagna lagen vara möjligt att sätta i system att anmäla ånger, begära pengarna tillbaka och avstå från att skicka tillbaka prylen. Detta skapar en otrygghet och en osäkerhet som tidigare inte har funnits i auktioner. Regeringens förslag innebär ett undantag endast för auktioner där båda parter är närvarande. Vi anser att samtliga auktioner bör undantas från distansavtalslagens tillämplighet, oavsett det geografiska avståndet mellan kontrahenterna och hur budgivningen rent tekniskt går till. Direktivet föreskriver en ångerfrist om sju arbetsdagar. Den svenska regeringen har ändrat detta till 14 dagar. Anledningen sägs vara att svenskarna inte är vana vid ordet "arbetsdagar". Ja, det kan ha en annan djupare innebörd som jag inte vill gå in på just nu. Men trots allt tror jag att svenskarna förstår ordet "arbetsdagar" och lätt kan se efter i almanackan hur många "icke-arbetsdagar" man kan räkna bort för att komma fram till när sista dagen inträffar för att häva ett köp. En så lång ångerfrist leder till oacceptabel osäkerhet för näringsidkare. Här kommer Sverige att avvika från den inre marknaden. Vi förordar samma regler som i EU, nämligen sju arbetsdagar. Svenskarna är kloka nog att förstå detta. Rätten att behålla varan om säljaren dröjer med återbetalningen i tre månader saknar stöd i det allmänna rättsmedvetandet. Regeringen bör därför skyndsamt återkomma med ett förslag till lagändringar som innebär att konsumenten inte ska kunna behålla varan vid försenad återbetalning. Enligt förslaget ska näringsidkaren skicka betalningen, plus återsändningskostnaden, tillbaka till kunden innan kunden har skickat varan tillbaka till företaget. Det är inte acceptabelt ur samhällsekonomisk synvinkel. Konsumenter kommer att lockas till oöverlagda köp på distans som de sedan ångrar. Antalet ångrade köp kommer att öka. En sådan utveckling är inte önskvärd. Näringsidkarna drabbas av merkostnader, vilket i sin tur på sikt leder till högre priser. Det kan inte ligga i konsumenternas intresse. Resultatet blir dyrare varor och sämre konkurrens. Man kan nästan tala om handelshinder, eftersom säljare från andra länder inte kommer att anse det mödan värt att sälja i Sverige. Kan det vara meningen? Då är det läge för EU:s konkurrenspolis att träda in, anser jag. I förslaget redovisas inte någon konsekvensanalys, en sådan som regeringen själv har föreslagit i simplexförordningen. Än en gång har alltså ett förslag överlämnats till riksdagen där småföretagandets villkor helt har negligerats. Måste vi tjata om detta? Ja, jag tycker att det är mycket viktigt att påminna regeringen om dess egna beslut, särskilt när det är ett för konsumenten såväl som för näringsidkare riktigt beslut. Regeringen och dess stödpartier ser inte tillräckligt klart sambandet mellan justa regler för näringsidkare och fördelar för konsumenter. Resultatet bli en sämre konsumentpolitik. Med de skyddsmurar som den svenska regeringen försöker höja runt svenska konsumenter kommer man att stänga in och täppa till i stället för att skydda. Vad får lagen för konsekvenser? Är det laglydiga och justa företag som drabbas? Är det till nytta för konsumenter att reglerna är så ologiska och ojusta att mindre nogräknade konsumenter kan sätta i system att köpa varor och få pengarna tillbaka utan att fullfölja sin del av avtalet? Vad ska säljaren göra med en vara som sålts som ny och som återfås begagnad? Detta får helt absurda konsekvenser. Nej, herr talman, detta förslag passar bäst i runda arkivet, så även direktivet om distansavtal. Vad gäller hemförsäljning borde den stå i en egen lag och inte blandas med distansavtal. Jag yrkar bifall till reservation 1, dvs. avslag på hela propositionen. För den händelse riksdagen inte ställer sig bakom den reservationen står vi bakom de reservationer som därefter följer, alltså reservationerna 2-10.

Herr talman! Det nu föreliggande betänkandet, som utgör lagutskottets förslag med anledning av propositionen om lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal, har syftet att implementera EG-direktivet om distansavtal i svensk lag. Vi kristdemokrater tycker att regeringen i vissa avseenden borde ha analyserat och belyst följderna av förändringar och tillkommande regler bättre när det gäller en del av förslagen, vilket troligen också borde ha föranlett en del justeringar av propositionen. Jag ska ta upp de punkter där vi ställer oss mest kritiska. Först vill jag emellertid yrka bifall till reservation 7 under mom. 7. Vi står givetvis bakom även de övriga reservationer där vi finns med, men jag nöjer mig med detta yrkande. Herr talman! När det först gäller auktioner på Internet menar Kristdemokraterna att detta är en så speciell och egenartad form av försäljning att den borde vara undantagen från den nu föreslagna lagens tillämpning. Vid en auktion spelar så mycket mer än en varas ekonomiska materiella värde roll vid budgivningen. Speciellt auktioner på begagnade varor är väsensskilda från vanlig försäljning. Detta gäller givetvis också när auktionen äger rum på Internet. Den bedrivs visserligen oftast av en auktionsfirma som ombud, men själva försäljningen går oftast från konsument till konsument. Det är alltså i de flesta fall inte fråga om handel i bemärkelsen från näringsidkare till konsument. Vi menar därför att auktioner på Internet bör undantas från distansavtalets tillämplighet vad gäller ångerrätt, vilket vi tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet uttrycker i reservation nr 3. När det sedan gäller lagens tillämpning i inte minst postorderföretags verksamhet finns det områden som drabbas särskilt och där den nya lagens föreskrifter avviker från vad som är det vanliga inom branschen. Vad jag i första hand avser är vilket återbetalningsbelopp som postorderföretag ska betala om konsumenten ångrar sitt köp och skickar tillbaka varan. Det som gäller i dag är återbetalning av själva köpeskillingen. Övriga kostnader, som för frakt, expeditionskostnader och liknande, är så att säga redan förverkade. Reglerna runt detta framgår självklart av informationen till konsumenterna i kataloger och på hemsidor. Vi menar att direktivet i detta avseende har övertolkats och att det är förenligt med direktivet att den nuvarande ordningen inom postordernäringen bibehålls. Detta ger vi i en gemensam reservation, nr 7, uttryck för. Herr talman! I logik med vad som enligt den nya distansavtalslagen kommer att gälla vid t.ex. postorderförsäljning över Internet vad gäller återsändande av vara då kunden ångrar sig bör detta också kunna gälla vid telefonförsäljning och hemförsäljning. Det skulle innebära att varan sänds tillbaka utan dröjsmål och även om återbetalning till kunden inte hunnit verkställas. Detta håller lagutskottets majoritet inte med om. Tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet har vi därför i en reservation begärt att regeringen ska återkomma med en lagändring på den punkten. En fråga om via motioner kommit upp i lagutskottet är frågan om arrangörer av speciella idrottsevenemang ska kunna slippa återbetalning av försålda biljetter då evenemanget uteblir på grund av extrema omständigheter. Tillfredsställande nog påpekar utskottet för regeringen i betänkandet det angelägna i att omgående initiera ett arbete med syfte att analysera och klarlägga problematiken och följderna för arrangörerna om de inte har den möjligheten och vidare att regeringen, om de konsekvenser som angivits i motioner och skrivelse från Svenska riksidrottsförbundet föreligger, återkommer till riksdagen med erforderliga lagförslag. Till sist vill jag påpeka det mycket otillfredsställande i att den nya lagen ska träda i kraft så snabbt som den 1 juni i år. Detta kommer med all sannolikhet att medföra avsevärda problem för postorderföretagen, som redan har sina höstkataloger i princip färdiga enligt det gamla regelverket.